Herr talman! Det är helt klart att personalen och ägarna på franska vingårdar till husbehov kan ta sig en flaska av den egna produktionen. Hembränningen i Sverige beror på något helt annat. Det är en fråga om pris. Ingenting annat! Det är det som är skälet till att ett för stort antal människor i dag, tyvärr, konsumerar hembränd sprit -- med de faror som det för med sig. Jag har aldrig sagt att sprit och alkoholkonsumtion i övermått är något positivt. Men 90--95 % av det svenska folket kan hantera alkohol på ett hyggligt sätt. Det här landet är visserligen i ekonomisk ruin, men för övrigt fungerar landet hyggligt. Varför då ställa till så mycket jäkelskap för dessa människor, som trots allt kan hantera sitt förhållande till alkoholen? Jag känner mig faktiskt inte ensam, och jag har meningsfränder här i Sverige. Dessutom går det att statistiskt se att 95 % av befolkningen i Europa lever under och med den alkoholpolitik som jag tycker även borde införas i Sverige. Statsrådet sade i sitt förra inlägg att jag raljerar över detta kineseri. Men jag skall ge ett exempel som är helt ofattbart. Halv tio på morgonen kan a-lagaren gå in på Systembolaget på Vasagatan och köpa i princip vad han vill. Men affärsmannen som skall äta lunch med en utländsk gäst på Grand Hotel kl. 11.30 kan bara få en Ramlösa. Kan någon förklara konsekvensen i en sådan lagstiftning? Jag tycker att statsrådet borde förstå att de delar av alkoholpolitiken som definitivt strider mot det allmänna folkmedvetandet, dvs. vad majoriteten av svenska folket tycker, borde ändras. Om jag inte missminner mig sade man i regeringsförklaringen för två år sedan att dumma förbud skulle avskaffas. Kommer regeringen att lägga fram någon proposition i den riktningen i riksdagen under det kommande året?
Herr talman! Det finns ett talesätt som säger att där vinet går in, går vettet ut. Det stämmer fortfarande. Vem skall betala de ökade kostnader, Sten Andersson i Malmö, som all erfarenhet i vårt land visar att det blir av ökad konsumtion? Var skall vi få pengarna från? Vem skall avstå sjukvård, och vem skall avstå andra saker för att klara de kostnaderna? Sten Andersson hävdar att 90 % av människorna klarar av att hantera sin alkoholkonsumtion. Läs i tidningarna en måndag om alla de våldsbrott som har blivit resultatet av drickandet under helgen. Jag kan nog påstå att många av dem som har druckit inte tillhör gruppen missbrukare utan är s.k. måttlighetskonsumenter. Ett antal ungdomar har omkommit i drunkningsolyckor på grund av att de har deltagit i nog så våta fester under en helg, osv. Det är inte bara de som missbrukar alkohol som får skador och som orsakar kostnaderna. Den som kan hantera sprit har nog inte några problem med de regler och restriktioner som finns i vårt land i dag. Vi är många som bor utanför tätorter och där det inte finns vare sig bank, post eller Systembolag. Vi klarar oss mycket väl, och vi klagar inte högljutt om vi måste stå i kö när vi åker in till tätorten för att klara av våra bankärenden. Det måste finnas någon annan anledning till att man hela tiden hackar just på den service som erbjuds i Sverige när det gäller att få tillgång till alkohol. Jag kan också upplysa Sten Andersson om att de flesta affärsmän inte är speciellt intresserade av starksprit eller alkohol kl. 11.30 på morgonen. Det är mera vanligt att dricka vatten till lunchen. Man har insett att alkohol och arbete inte passar ihop. Vatten är den nya innedrycken i många länder, t.ex. Amerika och Frankrike. Se litet utanför den egna sfären, så kanske det går att få litet andra infallsvinklar. Alkoholkommissionen ser nu över serveringsreglerna. Det återstår att se vad kommissionen kommer fram till i de sammanhangen. Sedan kommer ett förslag att läggas fram och remissbehandlas och därefter behandlas i riksdagen.
Herr talman! Låt mig börja med Sten Anderssons i Malmö problem med affärsmannen som skall äta lunch på Grand Hotel klockan halv tolv. Det är riktigt att han får nöja sig inte med Ramlösa men väl med folköl. Men han kan möjligen dra ut litet på måltiden och sedan bjuda på konjak till kaffet -- om han absolut måste dricka något av starkare slag. Just vilka restriktioner och regler som skall finnas är en av de frågor som Alkoholkommissionen skall se över. Vår ambition är naturligtvis att restriktionerna skall vara så effektiva som möjligt. Om de inte behövs av alkoholpolitiska skäl skall de tas bort. Det har funnits restriktioner under årens lopp som har visat sig vara onödiga. Det gäller t.ex. de svarta skynkena som tidigare fanns i livsmedelsbutiker och som skulle hängas över öl av klass II under helgerna och kvällarna. Sådana restriktioner har tagits bort. Det är möjligt att det går att genomföra fler avregleringar. Det viktiga är naturligtvis att nå resultat, dvs. att hålla alkoholkonsumtionen nere. Sten Andersson säger att de flesta är normalkonsumenter eller konsumerar ingenting alls. Lyckligtvis är det riktigt. Det är just för att åtminstone inte fler storkonsumenter skall rekryteras som vi vill hålla tillbaka den totala alkoholkonsumtionen. Det går inte att samtidigt som vi stimulerar konsumtionen hos normalkonsumenterna begränsa mängden storkonsumenter. Då får vi fler storkonsumenter. Med ökad totalkonsumtion i samhället får vi fler personer som är storkonsumenter och fler skador av olika slag som beror på alkohol. Det är därför vi skall se till att även normalkonsumenterna håller nere sin konsumtion. Det begränsar något rekryteringen av storkonsumenter. Sten Andersson säger att hembränningen endast beror på att priserna är för höga. De höga priserna är säkert ett incitament för dem som bränner hemma. Men vi skulle få betala ett ännu högre pris om vi sänkte priserna kraftigt på svensk alkohol och ökade tillgängligheten, t.ex. sålde alkohol i livsmedelsbutikerna, som Sten Andersson och många andra vill. Det skulle öka mängden alkohol i samhället, öka konsumtionen, öka antalet storkonsumenter och öka antalet skador. Detta vet vi väl av att titta på hur det ser ut i många länder i världen och också av en hel del svenska erfarenheter. Det är därför jag tycker att det är angeläget att vi, även om vi tvingas ompröva en del inslag i vår alkoholpolitik den dag Sverige blir medlem i EG, fortfarande har kvar målen och att vi ser till att kompensera det vi förlorar på alkoholpolitikens område genom att vara hårdare på andra områden. Till sist, herr talman, vill jag säga att jag tycker att det är viktigt att understryka att svensk alkoholpolitik handlar om solidaritet. Det är självklart att de flesta människor klarar sig ganska bra utan några restriktioner alls på alkoholområdet, men några gör det inte och ännu fler skulle inte göra det om vi saknade restriktioner. Därför tycker jag att det är rimligt att alla vi som är normalkonsumenter visar solidaritet med dem som har en benägenhet att dricka för mycket och förlora väldigt mycket på det. Jag tycker att vi skall stå fast vid den solidariska alkoholpolitiken också i framtiden.

Herr talman! Ingela Mårtensson har frågat utrikesministern vilka åtgärder regeringen avser vidta för att uppmärksamma FN:s urbefolkningsår, på vilket sätt Sverige medverkar till att förbättra villkoren för urbefolkningarna i Latinamerika och huruvida Sverige kommer att aktivt verka för att ILO:s konvention om ursprungsbefolkningar kan få en större uppslutning. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på interpellationen. Den svenska regeringen fäster stort avseende vid urbefolkningsfrågorna och spelar en aktiv roll i det arbete som pågår inom FN för att stärka de mänskliga rättigheterna för personer som tillhör urbefolkningar eller nationella minoriteter. Urbefolkningarnas situation är intimt förknippad med den allmänna situationen vad gäller respekten för mänskliga rättigheter i de stater där urbefolkningarna lever. Många av de problem som drabbar urbefolkningarna skulle kunna elimineras om staterna i fråga respekterade de mänskliga rättigheterna. Urbefolkningarnas situation aktualiseras i de fora där man behandlar mänskliga rättigheter, i första hand de kommittéer som övervakar efterlevnaden av FN:s konventioner på området mänskliga rättigheter och i FN:s särskilda organ på området, den under ECOSOC lydande kommissionen för de mänskliga rättigheterna. Underkommissionen för förhindrande av diskriminering och skydd av minoriteter, vilken lyder under kommissionen, inrättade en särskild arbetsgrupp för urbefolkningsfrågor år 1982. Regeringen tar i både bilaterala och multilaterala sammanhang upp frågan om kränkningar av de mänskliga rättigheterna, inbegripet rättigheterna för de personer som tillhör en urbefolkning. Exempelvis i fråga om Guatemala, där drygt hälften av befolkningen utgörs av urbefolkningen, har Sverige i FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna varit mycket aktivt i att påtala de övergrepp som sker. I detta sammanhang har vi särskilt påtalat urbefolkningarnas situation. konventionen om ursprungsfolk och stamfolk i självstyrande länder. Bakgrunden till beslutet att inte ratificera ILO-konventionen är att artikel 14 som behandlar frågan om rätten till land inte är förenlig med svenska rättsförhållanden. Den talar sålunda endast om erkännande av ägande och besittning av land. Sverige en skrivning som skulle ha inbegripit erkännande av bruksrätt som ett alternativ. Den renskötselrätt som svenska samer har hade passat in under en sådan bestämmelse. Det gick emellertid inte att få gehör för detta förslag. Mot denna bakgrund bör inte Sverige, såsom Ingela Mårtensson förespråkar, aktivt uppmana andra stater att ratificera konventionen. Vi deltar i arbetet med att utarbeta ett utkast till en deklaration om urbefolkningars rättigheter i FN:s arbetsgrupp för urbefolkningsfrågor. Vi hoppas att detta arbete, som bedrivs i samråd med urbefolkningsrepresentanter, kan avslutas under år Regeringen deltar aktivt, såväl i Sverige som internationellt, i förberedelsearbetet för det av FN Per Unckel, har på regeringens vägnar tillsatt en speciell delegation som arbetar med förslag till olika aktiviteter under året. Till delegationen har knutits representanter för Sveriges egen urbefolkning -- samerna. Året invigdes officiellt i Kulturhuset i Stockholm, vid en ceremoni där såväl samerepresentanter som statsrådet Unckel och jag själv medverkade. Frågan om urbefolkningarns ställning och rättigheter, i framför allt Latinamerika, har fått ökad aktualitet genom att Rigoberta Menchú tilldelades Nobels fredspris 1992 för sitt arbete för främjandet av respekten för urbefolkningarnas rättigheter. Detta tillsammans med det faktum att år 1993 utropats till det internationella urbefolkningsåret kommer förhoppningsvis att innebära ett ökat intresse och förståelse för urbefolkningar, både vad gäller de problem som de utsätts för, och de positiva bidrag som urbefolkningarna gett och fortsätter att ge till oss andra.
Herr talman! Jag vill tacka statsrådet Alf Svensson för svaret. Anledningen till att jag väckt en interpellation om ursprungsbefolkningar är att jag tycker att det är viktigt att deras rättigheter tas till vara. FN har också utlyst 1993 till urbefolkningarnas år. Syftet är att förstärka internationellt samarbete för lösning av de problem som ursprungsbefolkningar möter. Det finns en tendens i Alf Svenssons svar att sätta likhetstecken mellan ursprungsbefolkningars rättigheter och mänskliga rättigheter generellt. Jag tycker ändå att man måste skilja på dessa begrepp. Ursprungsbefolkningars rättigheter handlar naturligtvis också om mänskliga rättigheter, men det är något mer. Ursprungsbefolkningar är folk som levt i ett område som de har haft förfogande över, haft rätt till enligt urminnes hävd. Sedan har andra folk kommit och tagit över marken, tvingat i väg urbefolkningen och t.o.m. försökt utrota den. Det finns många förfärliga beskrivningar i historien om hur det har gått till. Det har funnits en nedvärderande syn på den ursprungliga befolkningen som ett primitivt folk, att man alltså haft rätt att bete sig som man har gjort. Det är mot den bakgrunden som världen, anser jag, har en skuld till dessa folk. Det gäller att återupprätta ursprungsbefolkningarnas rättigheter -- deras rätt till sin egen kultur. I dag rör det sig om cirka 300 miljoner människor världen över. Jag vill citera Rigoberta Menchú Tum, som glädjande nog fick förra årets Nobelpris för fred. Hon kommer från Guatemala och har verkat för indianernas rättigheter där men också utmärkt sig på det internationella planet i försvaret för ursprungsbefolkningars rättigheter. Hon har även haft kontakt med samerna i Sverige. Rigoberta säger så här: ''Om Guatemalas folk, Guatemalas indianer, blivit tvungna att lämna sina hemtrakter och söka skydd på annat håll, att gömma sig i andra delar av landet, så beror det på att det blivit omöjligt för dem att leva på sitt eget territorium. Som många av våra bröder förklarat hör liv och mark samman för oss. Liv är för oss lika med Natur. Naturen ger oss liv, allt vi värdesätter kommer från henne. Om vårt folk lämnat allt detta är det av nödtvång, det beror på att vi inte längre kan leva där vi hör hemma. Därför måste vi göra vår sak känd, vi måste se till att den studeras, att man undersöker vad som händer vårt folk. Vi är ingen fiskart, vi är mänskliga varelser med en kultur och ett liv som vi inte vill förlora. Så är det. Vi tänker inte tiga, varken här eller någon annanstans. Det är vår plikt att tala.'' Även Sverige bör tala för ursprungsbefolkningarnas rättigheter, och då gäller det också vår egen ursprungsbefolknings -- samernas -- rätt att bevara och kunna utöva sin kultur. Riksdagen har nyligen beslutat om sameting -- vi gjorde det före jul -- och det är bra. I samband med det beslutet hade vi en lång debatt, och jag skall inte upprepa den här, men bl.a. diskuterade vi Det förvånar mig, måste jag säga, att Alf Svensson helt kort avfärdar mitt förslag att Sverige skulle verka för att konventionen får större uppslutning. För Sveriges del stupar det på att bruksrätt inte används i artikel 14, utan att man använder ordet ägarrätt. Norge har ratificerat konventionen, och då ställer sig många frågande till varför inte Sverige kan göra det. Norge har avgivit en enkel tolkningsförklaring, där man deklarerar att man tolkar ägarrätt som brukningsrätt. Denna tillämpning är just nu föremål för granskning i ILO. Om det anses att denna tolkning inte strider mot konventionen, finns det inga hinder för Sverige att också ratificera konventionen. Om det skulle anses oförenligt med konventionen att göra den tolkning som Norge gör, skulle ju Sverige kunna verka för att få till stånd en förändring av konventionen. Det är detta jag menar när jag skriver att Sverige skall verka för att fler länder skall kunna ställa upp på konventionen. Jag tycker att man bör avvakta nu och noga följa vad som händer i Norges fall, och sedan kan man ta ställning utifrån vad resultatet blir där. Men det är viktigt, anser jag, att verka för att så många länder som möjligt ställer upp på konventionen, för den är viktig för ursprungsbefolkningarnas rättigheter. Jag vill också säga, innan min repliktid är slut, att det finns positiva drag i svaret. Statsrådet tar upp hur Sverige samarbetar i olika organ för ursprungsbefolkningarna. Jag tycker att det är väldigt viktigt att understryka att vi verkligen gör det.

Herr talman! Jag ville delta i den här debatten därför att jag anser, liksom Ingela Mårtensson, att urbefolkningsåret måste leda till att det görs framsteg i världen i de här frågorna. Jag tycker naturligtvis också att det är bra att Sverige är aktivt internationellt när det gäller ursprungsfolk och etniska minoriteter. Exemplen på våld, massmord och utrensningar av ursprungsfolk och etniska minoriteter världen över är ju förfärliga. Det har egentligen inte blivit så mycket bättre, trots att det sker ett internationellt samarbete och trots att vi försöker arbeta för att länder skall följa internationella överenskommelser, folkrättslagar, osv. Jag läste nu i veckan om Amnestys redogörelse över de etniska utrensningar och massmord som förekommer i Brasilien mot olika indianstammar som anses stå i vägen för exploatering av naturresurser. Det här betyder ju inte att arbetet inte är betydelsefullt, utan det betyder att vi måste lägga ner ändå mera intresse och öka strävandena att nå resultat. För oss här i Sverige skulle det ge mer tyngd i det internationella arbetet, om vi mera medvetet och bättre skötte frågor som gäller vårt eget ursprungsfolk, samerna. Det finns ingen som anser att Sverige i modern tid har behandlat samer på ett sätt som kan jämföras med förhållandena i länder som vi nu har pratat om -- stater i Latinamerika, Turkiet, länder i Mellanöstern och många andra -- även om vi i början av det här seklet tvångsförflyttade samer. Sverige har haft och har fortfarande ett mer sofistikerat tillvägagångssätt. Det tråkiga är att slutresultatet blir detsamma, nämligen att ett ursprungsfolks kultur, språk och näringar undan för undan fasas ut och försvinner. Vi uttalar att vi är medvetna om det hotet, och vi försöker att möta det, som nu med inrättandet av ett sameting. Men samtidigt fattar vi beslut som leder till att den här utfasningen fortsätter. Om den samiska kulturen skall överleva och utvecklas - och då menar jag inte museifieras eller finnas kvar som ett exotiskt inslag i turistnäringen -- måste även det samiska samhällets näringar få utvecklas. Man måste hitta nya vägar för samernas gamla näringsgrenar, och deras gamla näringsgrenar är renskötsel, jakt, fiske och husbehovsslöjd. Vi säger oss värna om fri företagssamhet och småföretagare och stödja utvecklingen när det gäller att skapa nya näringsgrenar och näringsområden. Samerna hade börjat bygga upp småföretag inom turism där jakt, fiske, naturupplevelser och äventyr var viktiga inslag. Det var småföretag som skulle göra det möjligt för icke renskötande samer att stanna kvar och få sin utkomst i Sapmi. Nu har viktiga bitar av underlaget för den verksamheten dragits bort i och med beslutet om att de inte själva får administrera jakt och fiske. Jakt och fiske var och är en viktig del i deras företagsverksamhet. Den debatt och det resonemang som fördes i regeringen, i utskottet och i riksdagen sammankopplade den frågan med ILO konventionen om markägarfrågan. Även om det är en intressant fråga, hade den egentligen ingen absolut relevans i det här sammanhanget. Det är nödvändigt att Sverige kan hitta vägar för att ratificera ILO-konventionen. Det är också nödvändigt att Sverige aktivt arbetar med en FN konvention för ursprungsfolks och etniska minoriteters rättigheter, men det är lika nödvändigt att vi mer medvetet fattar beslut som innebär att vi själva uppfyller konventioner, lagar och uttalanden som vi gjort här hemma. Det skall naturligtvis ske på den nivå och efter den standard som vi har här i Sverige. Vi måste alltså ha en mer långsiktig och medveten politik i samefrågorna. Jag antar att den arbetsgrupp som statsrådet nämnde är den svenska arbetsgruppen. Jag vet att samer i Kiruna, som har kontaktat mig, planerar ett seminarium med forskare som Kajsa Korpijaakko. Deras mål är att stärka samernas självkänsla, sprida kunskap och information om samerna i ett historiskt perspektiv, beskriva dagens situation och försöka komma fram till framtidens möjligheter. Jag vill fråga om Alf Svensson vet något om arbetsgruppens planer under detta år och vilka ekonomiska möjligheter det finns för grupper som vill arbeta för att sprida kunskaper om samerna under det här året.

Herr talman! Jag tycker att det är mycket bra att den här interpellationen har ställts. Det är utomordentligt att dessa frågor aktualiseras. Vi bör göra allt vi kan nationellt och internationellt för att lösa dessa frågor. Jag tror att det finns en fara i att man försöker göra gällande att ursprungsbefolkningarnas fri och rättigheter och rätt till egen kultur osv. skulle vara något som inte ryms inom FN:s konvention om mänskliga fri och rättigheter. Det är faktiskt vad som sker. I det sammanhanget får vi kanske också erinra oss, herr talman, att den gamla ILO-konventionen genomsyrades av vad man nog kan kalla ett ganska paternalistiskt tänkande. Jag tror att det ligger ett värde i att vi generellt har sådana mänskliga fri och rättigheter att minoriteter och ursprungsbefolkningar upplever att de har samma rätt som den nu existerande majoriteten i dessa länder, vilka de nu än är, Sverige eller länder i Latinamerika. Det som tas upp i den nu aktuella ILO-konventionen är de frågor som vi ivrigt driver i FN-sammanhang i den arbetsgrupp för urbefolkningar som Sverige agerar i där. Vi kan naturligtvis debattera länge om det var rätt och riktigt att Sverige inte ratificerade den förändrade ILO-konventionen. Jag är säker på att både Ingela Mårtensson och Berith Eriksson är underkunniga om att konstitutionsutskottet klart och entydigt har fastslagit att den bedömning som regeringen har gjort, dvs. att vi inte skulle ratificera de ordalydelser som finns i den aktuella ILO konventionen, var en riktig bedömning. Det skulle kunna uppfattas som att vi har erkänt att samerna har äganderätt till all den mark som de en gång använt som renbetesland, men som i dag ägs av icke renskötande människor. Detta hade kunnat leda till ägorättstvister. Det är nog ganska entydigt. Men jag vill än en gång med kraft understryka att detta inte innebär detsamma som att vi inte bryr oss om urbefolkningarnas situation. Det är klart att vi kan använda rejält med energi, tid och kraft till att förändra konventionen. Men efter att ha försökt få in ordalydelser i konventionen som man ville ha in, men inte fick in, försöker man finna nya och andra vägar för att mer effektivt utnyttja sina resurser och sin energi. Det är vad som sker för närvarande.
Herr talman! Det är viktigt att man ser på detta med mänskliga fri och rättigheter och tar upp rättigheterna för ursprungsbefolkningar. Jag har tagit del av de diskussioner som skett inom den europeiska säkerhetskonferensen, ESK, där vissa delegationer inte vill ställa upp på krav när det gäller ursprungsbefolkningar, därför att man inte vill tala om kollektiva rättigheter. I detta svar finns det också en del tendenser till att tala om rättigheter för personer som tillhör en viss grupp. När det gäller ursprungsbefolkningar är det relevant att tala om kollektiva rättigheter, eftersom det gäller rättigheter för ett folk. Det måste skiljas från de generella rättigheter som gäller i ett land. Därför är det viktigt att reda ut begreppen. Jag är väl medveten om den diskussion som ägde rum i konstitutionsutskottet, eftersom jag deltog i den. Visst är det så att KU sade att vi inte nu skulle kunna ratificera konventionen så som regeringen tolkade den. Men KU gjorde faktiskt en förändring genom att man såg att det kanske kan öppna sig möjligheter beroende på hur granskningen av Norges tillämpning kommer att utfalla. Riksdagen har också uppmuntrat regeringen att följa detta noga för att se vad det blir av det. Det kunde öppna möjligheter för Sverige att ratificera. Det är alltså inte uteslutet att vi skulle kunna ratificera konventionen. Jag tycker att vi skall använda energi och kraft för detta. Det är ett stöd för ursprungsbefolkningar. Många vill ju förneka deras identitet. Jag säger inte att vi gör det i Sverige. Jag vet att samerna själva hade velat att vi skulle ha ett grundlagsskydd för samerna, men riksdagen har inte ställt sig bakom det. Det bottnar i att samerna känner att man behöver få erkännas som ett folk. Det är minsann inte självklart. Många vill ju hävda att det inte är ett speciellt folk, utan skall integreras i det egna landet. Det handlar om ett självbestämmande och en rätt för ursprungsbefolkningen att få överleva, få ha sin identitet och även få ha ett självbestämmande.
Herr talman! Statsrådet sade att dessa frågor ryms inom konventionen om de mänskliga rättigheterna. Det är klart att de ryms där, men det är också klart att det behövs ytterligare rättigheter för ursprungsfolk. Varför skulle man annars inom FN arbeta med en konvention om just denna fråga? Sedan tog Ingela Mårtensson upp frågan om ägande i det gamla samiska samhället liksom hos andra ursprungsfolk. Det har här mer handlat om ett folks rättigheter än om enskilda personers rättigheter. Jag vill återkomma till frågan om upplåtelse. Alf Svensson nämnde ingenting om den. När man mer organiserat började att upplåta mark och vatten för jakt och fiske bedriven av andra än samer sades det helt klart att rättigheten tillhör samerna, men man trodde inte att samerna själva kunde administrera upplåtelserna. Indirekt erkänns upplåtelserätten genom att det sägs att de pengar som kommer in skall tillfalla samebyarna. Det leder till slutsatsen att man tydligen fortfarande anser att samerna inte själva kan administera. Jag fick heller inte något svar på min fråga om statsrådet kände till vilka planer som den tillsatta arbetsgruppen har för sitt arbete under detta år. Finns det exempelvis möjlighet för en kommitté som vill göra någonting att ansöka om pengar?
Herr talman! Också jag vill gärna understryka att vi, vilket Ingela Mårtensson sade i sitt första anförande, står i skuld till ursprungsbefolkningar på många håll i världen. I detta sammanhang vill jag också erinra om att det stora problemet är att mänskliga fri och rättigheter kränks i nästan vart och vartannat hörn av världen. Jag kan försäkra att jag som bistånds och MR-minister tar upp dessa frågor, i det fall frågan är relevant, vid varje överläggning vi har med ett land som mottager bistånd. Jag kan berätta att vi så sent som för ett par tre dagar sedan har observerat indianernas situation i Bolivia. Vi har ett par personer från vår uavdelning där för att se hur de behandlas av staten. Vi har uppmärksammats på detta problem, och vi försöker att göra en specifik insats. Detta är inte nog. Vi kan också som exempel ta åtskilliga andra områden -- det gäller Guatemala och Nicaragua -- där vi specifikt från biståndsavdelningens sida engagerat oss för ursprungsbefolkningar. Det är statsrådet Unckel som har hand om samepolitiken, om jag får använda det uttrycket. Jag kan berätta för Berith Eriksson att det är avsatt ungefär en halv miljon för delegationens arbete. Jag kan i och för sig räkna upp en rad punkter som jag vet att man kommer att syssla med. Man har vänt sig till en rad organisationer och institutioner -- universitet, museer och bibliotek -- för att under detta år engagera dem i arbetet. Sameorganisationerna kommer på egen hand att anordna utställningar och ta fram läromedel för samer och om samerna. Man kommer förstås att ha utställningar, och man kommer att skapa ett permanent informationscenter etc. Låt mig rent ut få säga, att jag tror att det är enklast för Berith Eriksson att be sameministern redogöra för detta riktigt rejält och utförligt. Men det är åtskilligt på gång, och anslaget är en halv miljon. Jag kan mycket väl förstå att många -- jag hoppas att vi alla gör det -- känner otålighet inför dessa frågor. Man känner också en otillräcklighet över huvud taget när det gäller MR-frågor. Jag tror däremot fortfarande att det inte hade varit klokast att satsa på att få andra länder att ratificera en konvention där vi själva inte nådde ända fram vid formulerandet. Vi kan ju gärna inte vädja till andra stater att ratificera när vi själva inte har gjort det. Men det innebär inte att vi är sysslolösa och inte har engagemang i dessa frågor. Jag skulle vilja drista mig till att säga, herr talman, att norrmännen mer än en gång har funderat på om det de gjorde var helt korrekt.
Herr talman! Jag vill gärna instämma i att frågan om kränkningar av de mänskliga rättigheterna har stor betydelse. De är ett gissel i hela världen. Det är mycket viktigt att vi har en minister som särskilt tar sig an dessa frågor och driver på. Det behövs i alla sammanhang. När man i olika situationer träffar eller har möten med människor från andra länder bör man betona betydelsen av skydd för mänskliga rättigheter. Sverige bör också vid fördelningen av biståndspengarna använda sig av möjligheten att påverka just när det gäller mänskliga rättigheter. Det instämmer jag helt i. Jag tycker att det är mycket bra att regeringen i budgetpropositionen betonar detta. Även om skydd för ursprungsbefolkningar ryms inom MR-området behövs det något därutöver. Det är därför som denna konvention -- ILO:s konvention 169 -- är så betydelsefull. Det är klart att jag förstår att Sverige inte kan gå ut och begära att andra länder skall ställa upp och ratificera en konvention när vi i Sverige själva har kommit till den slutsatsen att den inte stämmer med vår lagstiftning. Jag menar att vi skall följa hur Norges tillämpning bedöms inom ILO. Om man anser att det är en möjlig tolkning finns det inget hinder för att också Sverige skulle kunna ratificera konventionen. I den situationen kan vi verka för att få fler länder att ratificera den -- dvs. om man kan göra tolkningen att ägarrätt är lika med bruksrätt. Om det inte är så, tycker jag att man får arbeta för att konventionen skall ändras så att man på det viset kan få många fler länder att skriva under. Det handlar inte bara om mänskliga rättigheter. Det handlar om ursprungsbefolkningarnas rättigheter totalt sett. Sverige uppfyller många av dessa krav. Det är därför tråkigt, och i högsta grad olyckligt, att vi inte kan underteckna konventionen på grund av artikel 14. Men jag tror att vi kommer att få mer klarhet under detta år. Jag för min del anser att det vore mycket fint om Sverige under FN:s år för ursprungsbefolkningar kunde underteckna ILO:s konvention 169. Det skulle på sikt betyda mycket för ursprungsbefolkningarna.
Herr talman! Låt mig avslutningsvis säga att regeringen naturligtvis följer denna utveckling med mycket stort intresse och att vi också skall se till vad som händer i Norge. Det måste vara en självklarhet för oss att göra det. Det finns ingen anledning att säga att det inte finns möjlighet för Sverige att i en framtid underteckna denna konvention. Den kom så pass nyligen som år 1989. Efter det arbete som bedrevs för att få in de texter som Sverige ville ha med, och när man inte lyckades, tycker jag att vi ändå kan vara överens om att det var klokt att man då inte slog sig till ro utan i stället satsade ivrigt via de kanaler som är öppna.

Herr talman! Kristina Svensson har ställt tre frågor om det svenska biståndet och om energiinsatser till de baltiska staterna, särskilt Litauen. Låt mig börja med att svara på de första två frågorna om hur Sverige kommer att bistå Litauen för att mildra effekterna av den energikris som landet befinner sig i, och vilka multilaterala initiativ som tagits från svensk sida för att bistå Litauen med olje och gasleveranser. För cirka två månader sedan besökte representanter för Utrikesdepartementet Vilnius och sammanträffade med bl.a. vice energiministern. Vid dessa samtal framkom att den hjälp man prioriterade högst i vinter, är hjälp i form av pengar. Anledningen härtill är det stora behovet av olja, och att man för att kunna köpa olja från För Litauen är det problematiskt att ta emot olja från något annat land än just Ryssland, på grund av att hamnanläggningarna inte är anpassade för import av olja. Från Ryssland däremot kan import ske via pipeline. De tio miljoner kronor vilka svenska regeringen för en tid sedan beslutade om att avsätta för katastrofinsatser i Litauen kommer således mycket väl till pass för regeringen i Vilnius. Här kan också nämnas att 10 miljoner kronor även avsatts för katastrofinsatser i vardera Estland och Lettland. Litauerna kan på så sätt få hjälp med att reglera energiskulderna med Ryssland. Om betalning av skulder till Ryssland ej sker, har undertecknade SIDA på regeringens vägnar en överenskommelse mellan Sverige och Litauen i vilken transfereringen av medlen regleras. Jag kan i detta sammanhang också nämna att litauerna inte efterfrågat olje och gasleveranser per se utan just pengar för att täcka nämnda skulder och kunna göra nya inköp. Vad gäller Kristina Svenssons fråga om multilaterala initiativ för att bistå Litauen med oljeoch gasleveranser vill jag först nämna arbetet inom G-24 där Sverige spelat en framträdande roll. Sverige har i detta forum tagit initiativ till särskilda G-24 möten om Baltikum. Ett sådant möte hölls i Riga den 23--24 november 1992. Avsikten med dessa möten är först och främst att samordna biståndsinsatserna, men också att bredda givarkretsen. Samtliga 24 OECD-länder samt internationella organisationer har deltagit på hög tjänstemannanivå. Då det gäller betalningsbalansstöd, som kan ha omedelbar betydelse för energiimporten till Baltikum, har Sveige gjort ansträngningar för att förmå övriga G 24 länder att delta i finansieringen. Sverige har också bidragit med 10 % av totalbeloppet eller ca 200 miljoner kronor enbart till Litauen. Bidraget har formen av ett lån som börjar betalas ut under början av 1993 och kan användas till import av olja och gas. Sverige har dessutom spelat en central roll i ansträngningarna att så snabbt som möjligt få fram betydande resurser till de baltiska staterna från multilaterala institutioner som Världsbanken och Beträffande Världsbanken har den ett omfattande program för utveckling av energisektorn i Litauen. På kort sikt, bl.a. för att upprätthålla nödvändig energiimport, har Litauen fått ett importrehabiliteringslån om 60 miljoner US dollar. Sverige har lämnat tekniskt stöd vid utarbetandet av detta lån, som sker i etapper. Under nästa budgetår planerar Världsbanken ett särskilt energioch miljölån till Litauen om 70 miljoner US dollar. Arbetet med att identifiera lämpliga projekt har redan påbörjats. I den nyligen framlagda budgetpropositionen ingår förslag om strukturlån som skulle kunna komplettera Världsbankens lån på energiområdet. Europeiska utvecklingsbanken har beviljat energilån till samtliga tre baltiska stater av vilka det till Litauen uppgår till inte mindre än 37 miljoner ecu . Lånen är avsedda för import och investeringar som är vitala för de baltiska länderna. Ett samarbete har etablerats mellan Miljö och naturresursdepartementet och bankerna för att pröva möjligheterna till samordning eller samfinansiering inom detta område. Kristina Svensson vill avslutningsvis veta vilka planer som finns i det svenska biståndet då det gäller att i ett mer långsiktigt perspektiv trygga energiförsörjningen i de baltiska staterna. Detta är egentligen en fråga som ligger utanför mitt ansvarsområde. Jag kan ändå informera om följande. Som jag redan sagt har i det tekniska samarbetet med de baltiska staterna energiområdet från början givits mycket hög prioritet. Med tanke på att mycket stora investeringar och insatser krävs i de baltiska staterna för att på sikt begränsa energiförbrukningens negativa effekter på miljön, arbetar Sverige aktivt för att koordinera biståndsinsatserna multilateralt. Sverige har genom s.k. konsultfonder både hos Europeiska utvecklingsbanken och Världsbanken lämnat additionella bidrag som kan finansiera tekniska biståndsinsatser med svensk expertis. Utöver dessa svenska insatser har Sverige under våren 1992 bidragit med 10 miljoner kronor till Denna är tänkt att kunna utnyttjas av estniska företag som behöver ta lån i hårdvaluta för att kunna göra investeringar på energiområdet och betala tillbaka genom motköp. Jag vill i detta sammanhang också framhålla 1992/93:99 om vissa åtgärder inom klimatområdet och i Östersjöregionen. Denna förelades riksdagen den 2 november 1992, och ett riksdagsbeslut togs den 16 december 1992. Där stadgas att 45 miljoner kronor avsätts för att bidra till uppbyggnaden av ett miljöanpassat energisystem i de baltiska staterna. Vidare att stödet till kärnsäkerhets och strålskyddssamarbete med de baltiska staterna och med Ryssland ökas med 43,1 miljoner kronor. Sverige har hittills avsatt 75 miljoner kronor för strålskydds och kärnsäkerhetssamarbete i Östersjöregionen. Kärnkraften utgör en viktig energikälla för Litauen där Ignalinaverken står för Avslutningsvis kan jag nämna att myndigheten BITS finansierat ett antal studier i de baltiska staterna rörande energipotential och energiplanering. BITS finansierar vidare en energirådgivartjänst vid energiministeriet i Tallinn. Den fundamentala förändringsprocess som nu pågår, ej endast inom f.d. Sovjetunionen, utan också på andra ställen i Europa och annorstädes, är mycket besvärlig. Omedelbar humanitär hjälp är nödvändig. Samtidigt är det emellertid viktigt att vi ser dessa länders utveckling i ett mer långsiktigt perspektiv. Vår huvuduppgift i detta enorma och svårhanterliga arbete måste hela tiden vara att hjälpa länderna att klara sig själva och att länderna utvecklas till sunda demokratier, med väl fungerade marknadsekonomier.
Herr talman! Jag tackar biståndsministern för det uttömmande svaret. Jag vill samtidigt påpeka att min interpellation lämnades in för nästan två månader sedan. Den var föranledd av mycket alarmerande rapporter som vi nåddes av från Vilnius. Litauiska socialdemokrater vädjade till oss socialdemokrater om stöd och ekonomisk hjälp för att lindra den svåra situation som man såg framför sig under den kommande vintern. Både olje och gaslagren var mycket knappa. Situationen var minst sagt akut. Även med mycket extrema ransoneringar skulle lagren snabbt ta slut. Sedan jag lämnade in min interpaellation har det som sagt gått två månader, och biståndsministern och jag har haft kontakter med varandra under tiden. Som vi hörde har två miljoner ur katastrofanslaget anslagits. Det var ett mycket bra tillskott. Situationen var svår i alla tre baltiska stater, men den var mest akut i Tallinn. I det perspektivet kan man ha synpunkter på att det gjordes en schablonartad fördelning, dvs. att alla tre länderna fick lika stora belopp. Ja menar att situationen var betydligt allvarligare i Litauen. Det är också fråga om olika stora länder. Litauen var i störst behov av hjälp. Man saknade lager. Litauen har dessutom en större befolkning än de två andra länderna att ta hänsyn till. Energiproblemen i Litauen har ett antal orsaker. Man är extremt beroende av tillförsel av olja och gas från Ryssland. Man har inte reglerat sina skulder till Ryssland. Ryssarna har ställt krav på betalning innan vidare leveranser kan göras och hotat med att stänga av alla leverenser. Man har inte heller hamnkapacitet för att ta emot leveranser sjövägen. Trots att man bygger ut hamnen i Klaipeda är den fortfarande otillräcklig. Frågan om att bygga en modern oljeterminal är mycket kontroversiell, eftersom den delvis krockar med miljöintressen. De fjärrvärmeverk som finns i Litauen är minst sagt ineffektiva, och husen är dåligt isolerade. Det här är en komplex problembild. Nu är den akuta krisen avvärjd för tillfället. Jag talade i morse med vår ambassadör i Vilnius. Han berättade att situationen har blivit betydligt bättre efter nyår. Olje och gaslagren växer något. Man räknar med att man har reserver för ytterligare två veckor. Detta är alltså en dagsfärsk rapport. Ambassadören berättade också att man kan ta in några leverensanser via järnväg från Polen. De internationella lån som Alf Svensson nämnde har delvis fallit ut. Det bidrar självfallet till att förbättra situationen. Men människor har fortfarande inte varmvatten. Det beror på att kostnaderna har ökat så att de inte har råd att betala räkningarna. Jag är också av den uppfattningen att vårt stöd till de baltiska länderna skall vara långsiktigt. Det skall leda till en hållbar utveckling på kort sikt. Principerna skiljer sig inte alls från vad som gäller för det övriga internationella biståndet till utvecklingsländer. I akuta situationer måste vi emellertid agera snabbt. Därför har vi ett väl tilltaget katastrofanslag -- som visserligen ändå inte räcker till. Jag har synpunkter på Östeuropasamarbetet i stort. Men jag vet inte om vi skall ta tid för att diskutera det, eftersom interpellationen gällde en mycket specifik fråga som har löst sig. Jag tycker dock att Östeuropasamarbetet i stort är otillfredsställande med oklara mål och prioriteringar. Det gäller också planeringsordning och myndighetsordning. Jag tycker att den redovisning som biståndsministern har gjort är uttömmande. Den visar på något som jag tycker är mycket bra, nämligen att Sverige driver frågor i de multilaterala organen och når resultat där. Det är mycket viktiga insatser för en hållbar utveckling i Baltikum. De siffror som redovisades är imponerande, om man lägger samman dem.

Herr talman! Jag hade tillfälle att debattera frågan om energikrisen i Baltikum redan i höstas. Jag ställde en enkel fråga, och därför gick hanteringen litet snabbare. Situationen var då mycket akut. Jag kunde redan då konstatera att det fanns en hög grad av medvetenhet om detta på Utrikesdepartementet och hos biståndsministern personligen. Det fanns också en stark vilja att verkligen få till stånd snabba åtgärder. Det är viktigt att Sverige och andra länder verkligen kan hjälpa till i akuta situationer, inte minst när det gäller vårt eget grannskap. Det är omvittnat att krisen inte blev lika svår i år som förra vintern. Man hade bättre beredskap, och klimatförhållandena var något bättre. Det är nu viktigt att förebygga att den här typen av problem upprepar sig vinter efter vinter. Jag tycker därför att det är mycket värdefullt med den politik som redovisas i det här interpellationssvaret. Det handlar om katastrofåtgärder men framför allt om insatser för att bygga upp ett långsiktigt fungerande energisystem. Det gäller att få en hög isoleringsstandard i bostäderna. Situationen är mycket undermålig. Det gäller också att skapa ett energiförsörjningssystem som är godtagbart ur miljösynpunkt. Jag har noterat att det här har mycket hög prioritet både inom Man samlar verkligen ihop sina krafter för detta. Herr talman! Jag vill uttrycka min tillfredsställelse över den starka vilja att verkligen nå resultat på det här området som finns i interpellationssvaret. Jag vill uppmuntra att det här får fortsätta att ha en mycket hög prioritet när det gäller våra östinsatser och vårt samarbete med Baltikum.
Herr talman! Jag känner mig naturligtvis uppmuntrad över att vi är överens. Jag hade inte heller väntat mig något annat. Jag tror att vi alla ivrar för att få till stånd den långsiktighet som både Kristina Svensson och Pär Granstedt har understrukit behovet av. Som ni väl känner till har jag inte hand om projektbiståndet, utan katastrofbiståndet när det gäller Östeuropa och Baltikum. Vad som redan nämnts och som jag också vill säga här i kammaren är att katastrofbiståndet är för litet. När vi talar om Baltikum måste vi också komma ihåg -- och förstå mig då rätt -- att Jugoslavien kräver mycket stora resurser ur det anslaget. Det finns alltså en botten på påsen. Jag kan försäkra att vi skulle önska att katastrofanslaget vore större. Å andra sidan vet vi att hur stort det än hade varit hade vi som vill göra insatser -- och vi är många, jag gläder mig åt det -- ändå upplevt att det inte hade räckt till.
Herr talman! Jag skall inte förlänga den här debatten, utan vill bara stryka under att det var bra att vi klarade ut den här situationen när den var akut. Jag hoppas att det finns beredskap inför kommande vintrar i Baltikum.

Herr talman! Om drygt en vecka, den 1 februari, inleds Sveriges medlemskapsförhandlingar med EG. Därmed går arbetet in i en ny fas. Nu gäller det att lägga fast villkoren för Sveriges medlemskap i I mitt öppningsanförande i Bryssel den 1 februari kommer jag att redovisa vilka utgångspunkter vi har för förhandlingarna och på vilka områden vi eftersträvar särlösningar. En utgångspunkt för förhandlingarna är att vi har samma grundläggande värderingar som Gemenskapen och att vi delar dess långsiktiga politiska mål. Vi får aldrig glömma att det ursprungliga syftet var att bygga ett allt fastare förbund mellan de europeiska folken för att trygga fred och frihet. En annan utgångspunkt är de värderingar som särskilt präglar det svenska samhället och som kommer att vägleda oss såväl i förhandlingarna som i vårt agerande som en medlem. Jag tänker här på offentlighetsprincipen, på miljöpolitiken, på socialpolitiken, på arbetsmarknadspolitiken, på jämställdhet mellan kvinnor och män, på allemansrätten och på det nordiska samarbetet. Här finns värden som utgör omistliga delar i vårt dagliga liv. På dessa områden har Sverige också en hel del erfarenheter som kan vara av värde även för våra framtida samarbetspartner i EG/EU. En tredje utgångspunkt är den svenska utrikes och säkerhetspolitiken. I ljuset av det radikalt förändrade säkerhetspolitiska läget i Europa är det ett starkt svenskt intresse att delta aktivt och utan förbehåll i den gemensamma utrikes och säkerhetspolitiken. Sverige vill medverka i arbetet på att bygga en ny europeisk freds och säkerhetsordning. Samtidigt består den militära alliansfriheten alltjämt. Ytterligare en utgångspunkt är det svenska intresset att delta i EG:s arbete med den fortsatta utformningen av den ekonomiska och monetära unionen. Oron på valutamarknaderna under det gångna året har givit många bevis på behovet av ett fastare samarbete på detta område. Förhandlingarna kommer att baseras på EG:s nuvarande och tillkommande regelverk. På en del områden kommer Sverige emellertid att ställa krav på särlösningar som beaktar specifikt svenska förhållanden och intressen. Den 8 oktober förra året redogjorde jag här i riksdagen för de viktigaste förhandlingsfrågorna. De avser i första hand jordbrukspolitik, fiske, regionalpolitik, miljöfrågor i vidaste mening, alkoholpolitik, Euratom, handelspolitik, gränskontroller, institutionella frågor, vissa skattefrågor samt EG:s budget. Liksom hittills kommer regeringen att sträva efter bredast möjliga parlamentariska uppslutning bakom de svenska kraven. Med hänvisning till de lösningar som uppnåtts vid EG:s toppmöte i Edinburgh för att klara av Danmarks problem har i den svenska debatten förslag framförts att också Sverige borde eftersträva en ''dansk'' lösning. På den punkten vill jag slå fast att varje kandidatland måste bemöda sig om att finna lösningar på sina speciella nationella frågeställningar. Vi kommer i stället att aktivt driva svenska lösningar på våra specifika svenska problem. Edinburghmötet lyfte fram en rad allmängiltiga tolkningar av fördragstexten om Europeiska unionen, som vi har all anledning att välkomna inför medlemskapsförhandlingarna. Jag tänker t.ex. på möjligheterna att utveckla strängare regler rörande miljön, arbetsmiljön och konsumentskyddet. Och vidare på att utvecklingen av fördelnings och välfärdspolitiken är en nationell angelägenhet. Med tillfredsställelse bör vi också notera Edinburghmötets överenskommelse om ökad öppenhet och allmän insyn i EG-arbetet. Vi välkomnar de viktiga steg som tagits av EG:s statsoch regeringschefer beträffande tillämpningen inom EG av subsidiaritetsprincipen, eller den s.k. närhetsprincipen. Gemenskapsnivån är inte till för sådant som lika bra eller bättre kan hanteras på nationell nivå. Herr talman! Jag besökte i förra veckan företrädare för såväl det danska ordförandeskapet som EG kommissionen för att diskutera uppläggningen av de kommande förhandlingarna. Jag fick då det bestämda intrycket att man från Gemenskapens sida kommer att ge utvidgningsprocessen hög prioritet under det närmaste året. Utrikesminister Elleman-Jensen förklarade att EG har samma mål som vi, nämligen att Sverige skall kunna bli medlem år 1995 och att arbetet kommer att inriktas på detta. Samtidigt med Sverige inleder också Finland och Österrike sina förhandlingar. Norge väntas följa efter om några månader. Enligt det beslut som fattades vid toppmötet i Edinburgh skall förhandlingarna föras med varje land för sig, samtidigt som man så långt det är möjligt skall eftersträva parallellitet. Detta är också ett svenskt intresse. Inte minst från synpunkten av det nordiska samarbetet vore det en klar fördel om de tre nordiska kandidatländerna blev medlemmar samtidigt. Herr talman! Jag har flera gånger tidigare från denna talarstol uttalat att det är min och regeringens ambition att förhandlingarna skall kunna föras under största möjliga öppenhet. Med tanke på att arbetet nu går in i ett intensivare skede räknar jag med att, med relativt korta intervaller och som komplement till andra kontakter med riksdagens olika organ, återkomma med översiktliga redogörelser för hur det går i förhandlingarna. Jag har också instruerat förhandlingsdelegationen att i alla sammanhang vara så öppen som möjligt mot omvärlden. Under rubriken öppenhet vill jag också hänvisa till vad statsrådet Reidunn Laurén framhöll i riksdagen häromdagen rörande offentlighetsprincipen. Som regeringen tidigare haft anledning att betona, är denna inte förhandlingsbar. Vi har efter statsrådet Lauréns besök härförleden i Bryssel inte anledning tro annat än att denna för oss så viktiga princip är fullt förenlig med EG:s regelverk. Herr talman! I mina kontakter med EG-sidan har jag också understrukit den fortsatt stora vikt som vi från svensk sida fäster vid EES-avtalet. Trots att Schweiz sagt nej till avtalet, är samtliga övriga EFTA-länder och EG inställda på att gå vidare. Sverige är nu ordförande i EFTA, och ansträngningar pågår att under svensk ledning finna en lämplig lösning. Jag hoppas att parterna snart skall kunna enas om ett protokoll om en anpassning av avtalstexten, trots att vissa delvis komplicerade frågor återstår att lösa. Protokollet skall därefter föreläggas parlamenten i EGoch EFTA-länderna liksom EG parlamentet för godkännande. Siktet är inställt på ikraftträdande senare i år. Herr talman! Norges statsminister tog under senhösten initiativ till en diskussion mellan EFTA och EG-länderna om ekonomiskt samarbete för att främja tillväxt och sysselsättning i Europa, det s.k. Brundtlandinitiativet. Initiativet ligger väl i linje med det tillväxt och sysselsättningspaket, genom bl.a. ökade investeringar i infrastruktur, som EG länderna kom överens om vid toppmötet i Edinburgh. Regeringen ser mycket positivt på dessa initiativ och Sverige kommer i egenskap av EFTA-ordförande att aktivt driva Brundtlandinitiativet med sikte på ett gemensamt möte mellan EFTA och EG-länderna under våren. Herr talman! Riksdagen godkände förra året regeringens förslag om att anslå 50 miljoner kronor till informationsinsatser, och ett lika stort belopp är föreslaget i årets budget. Hälften går till studieförbund, folkhögskolor och utomstående organisationer via den s.k. Fälldindelegationen, och hälften går till regeringskansliets Europainformation. Informationssatsningen är av allra största betydelse. Fälldindelegationen har nu fördelat 16 miljoner kronor till folkbildningen och drygt 5 miljoner kronor till andra organisationer. Fördelning av återstående drygt 3 miljoner kronor pågår. Gensvaret på delegationens annonser har varit mycket stort. Över 500 ansökningar har inkommit. Under nästa budgetår kommer det också att vara möjligt för kampanjorganisationerna, som förespråkar ja eller nej i folkomröstningen, att erhålla bidrag. För att samordna regeringskansliets del av informationsinsatserna har ett särskilt sekretariat för Europainformation upprättats vid UD. Sekretariatet ger saklig och allsidig basinformation till allmänheten och driver ingen linje i medlemskapsfrågan. En mycket bred verksamhet är under uppbyggnad, i samarbete med bl.a. Kommerskollegium. Låt mig nämna några exempel: En telefonsluss inrättas med ett s.k. 020-nummer, dit allmänheten kan vända sig för att ställa frågor om allt som rör Europaintegrationen. Slussen är öppen mellan kl. 9 och 21 varje dag. Verksamheten kommer till stor del att bedrivas som beredskapsarbete, vilket innebär utvecklande sysselsättning för kvalificerad men arbetslös personal. Sekretariatet samarbetar här med Ett informationsnätverk byggs upp med folkbiblioteken som bas. På regional nivå samarbetar sekretariatet med länsstyrelserna. Sekretariatet kommer också att producera material i form av skrifter, bl.a. en ny serie av lättillgängliga faktablad. Avsikten är att det skall vara möjligt att prenumerera på informationspaket för en låg kostnad. Särskilda insatser planeras för handikappade och synskadade. Journalistseminarier för lokala media planeras runt om i landet, med start i norra Sverige i vår. Startskottet för informationssatsningen skall gå med den broschyr till samtliga hushåll som planeras för utgivning i mars. Syftet med denna informationssatsning är inte att styra ställningstaganden, utan att göra det möjligt för var och en att kunna ta ställning utifrån sin egen kunskap. Ingen skall kunna säga att brist på information förhindrar ett ställningstagande till ett av 1900-talets viktigaste vägval för vårt land. Inför folkomröstningen behövs också en rad breda konsekvensanalyser. Regeringen avser att inom kort tillsätta ett antal utredningar med uppgift att belysa konsekvenserna inte bara av medlemskapet i EG/EU utan också av att stå utanför. Jag tror nämligen att följderna av att ställa sig utanför det europeiska samarbetets kärna på sikt kan få nog så omvälvande följder för det svenska samhället. Bland de fält som kommer att belysas inför ett medlemskap vill jag nämna samhällsekonomin i vid bemärkelse, miljön, frågor som rör välfärden och kvinnorna, utrikes och säkerhetspolitiken samt den nationella suveräniteten bl.a. i ljuset av den ökade betoningen av närhetsprincipen. Till utredningarna skall knytas en gemensam parlamentarisk referensgrupp efter samma modell som konsekvensutredningen inför folkomröstningen om kärnkraft. Tack, herr talman!

Herr talman! Inför förhandlingarna och våra möjligheter att ställa villkor på olika områden vill jag ta upp ett område, nämligen utförsel av kulturföremål. Den europeiska gemenskapen bygger ju på tanken om fritt varuutbyte. Företrädarna för EG är samtidigt medvetna om att den tanken i grunden är oförenlig med de olika medlemsstaternas föreskrifter om utförsel av kulturföremål. Vi har i vårt land en lag som fungerar som ett skydd mot utförsel av kulturföremål. Jag talar alltså nu om den nationella kulturskatten. Vi är emellertid många som är oroliga med tanke på det förslag som EG-kommissionen har lagt fram och som syftar till att i lag reglera handel med sådana föremål som har stor betydelse för medlemsstaternas kulturhistoria. Vad vi är oroliga för och vad vi ser i detta förslag är att värdegränserna är så oerhört högt satta. Jag kan ge exempel. För en liten målning eller teckning är värdegränsen 1 miljon. För en byrå är värdegränsen inom EG över 300 000. Det vi är ängsliga över är den nationalskatt som finns i våra hembygdsgårdar och som har med den verkligt folkliga kulturen att göra. Synpunkter kommer nu från olika håll med anledning av den här promemorian. Min fråga är: Kommer villkor att ställas inför förhandlingarna just när det gäller utförsel av kulturföremål? Jag hoppas naturligtvis att så blir fallet.
Herr talman! Stina Eliasson tar upp en betydelsefull fråga, som vi har uppmärksammat i vårt arbete. Det gäller just vårt agrara kulturarv, såsom föremål av trä, vävnader, målningar och liknande. Vi har i det sammanhanget ett skydd för produkter som är över 100 år gamla, oberoende av deras värde, medan EG i sina bestämmelser utgår från en hög värdegräns, 50 000 ecu, vilket är ca Vi argumenterar för en revidering av reglerna, så att hänsyn tas till våra svenska bestämmelser. Det är ju fråga om ett förslag från EG:s sida, som kan komma upp i EES-förhandlingarna eller i medlemskapsförhandlingarna. Vi anser att en värdegräns, som den som EG har, är en relativt dålig mätare på just ett nationellt kulturarv. Detta kan vara av betydligt mindre pekuniärt värde men ändå av stort nationellt värde, och därför söker vi åstadkomma en utformning av reglerna som ligger i linje med våra egna nuvarande regler.
Herr talman! Jag skulle vilja ställa ytterligare några frågor utöver dem jag har haft möjlighet att ställa tidigare. Min första fråga gäller utrikes och säkerhetspolitiken. Statsrådet sade att den svenska militära alliansfriheten alltjämt skall bestå. Tycker inte Ulf Dinkelspiel att det är litet problematiskt att ingå som medlem i en union där en militär allians är en integrerad del samtidigt som man hävdar att Sverige kan fortsätta att vara alliansfritt? Jag tycker inte att det går ihop. Det sägs att Sverige skall ställa krav på särlösningar som beaktar specifikt svenska förhållanden och intressen. Vilken vikt har dessa särlösningar? Kommer några av dem att särskilt villkoras? På vilket sätt skall man få en juridiskt bindande bekräftelse på att detta inte bara är övergångsbestämmelser utan att det skall fortsätta att vara permanenta undantag? Är det över huvud taget det man har tänkt sig? Jag uppmärksammar att handelspolitiken är med som ett nytt område där man tänker sig särlösningar. Jag vet att det har förts resonemang om att detta skall gälla våra avtal med Baltikum, där ju Sveriges avtal är mer vittgående och så att säga bättre än EG:s. Gäller detta också öst och centraleuropeiska länder där Sverige har mer frihandelsinriktade avtal, och gäller det också tredje världens länder? Är det i så fall möjligt att förena ett medlemskap i en tullunion med begäran om permanenta undantag? Slutligen vill jag ställa en fråga om offentlighetsprincipen, som ju är mycket diskuterad. Det finns en stark och berättigad opinion som kräver juridiskt bindande bekräftelser på att den svenska offentlighetsprincipen och meddelarskyddet skall finnas kvar. Hur har man tänkt sig att hantera den frågan i förhandlingarna? Hittills har man sagt att man inte tänker förhandla om den, just därför att den inte är förhandlingsbar, och att det skall vara bekräftelsen. Detta betraktas av en del, en jurist bl.a., som en oproffessionell, obegriplig och oetisk taktik.
Herr talman! Jag skall besvara Gudrun Schymans fyra frågor. För det första: Det finns ingenting i EG:s nuvarande regler som lägger hinder i vägen för vad som i den nya, förändrade säkerhetspolitiska situationen är ett starkt svenskt intresse, nämligen att fullt ut medverka i den gemensamma utrikesoch säkerhetspolitiken. När det gäller frågan om utvecklandet av ett försvarspolitiskt samarbete inom EG, säger fördraget om den europeiska unionen att EG självt skall ta ställning till hur den skall utformas vid en ny konferens som skall äga rum 1996. Vid den tidpunkten är det vår förhoppning att Sverige är medlem och kan medverka i diskussionerna kring detta. Därtill kommer att det svenska ställningstagandet till frågan om en försvarspolitisk dimension, förhållandet till den västeuropeiska unionen, är någonting som vi inte har anledning att ta upp förrän längre fram. Ett ställningstagande i denna fråga saknar aktualitet, som riksdagen har uttalat, och det är detta som vi från svensk sida och från regeringens sida avser att hålla oss till.

För det tredje: Gudrun Schyman säger att handelspolitiken är ett nytt område. Jag förstår inte vad hon menar. Det fanns redovisat i riksdagen den 8 oktober, och jag har vid flera andra tillfällen tagit upp de frågorna. De tar sikte på vissa punkter där de svenska bestämmelserna skiljer sig på ett sådant sätt att vi anser det angeläget att utverka en särlösning. Det gäller frihandelsavtalen med de baltiska länderna. Där har Sverige gått före och upprättat frihandelsavtal, medan EG inte har upprättat sådana. Vi vill alltså ha en särlösning intill den dagen EG har ingått motsvarande avtal. Gudrun Schyman ställer frågan: Varför begär vi inte motsvarande undantag när det gäller de central och östeuropeiska länderna? Det beror på att EG har gått före oss och att vi alltså är angelägna, till den del vi inte har kommit ifatt dem -- det har vi gjort i fråga om flera länder -- om att åstadkomma frihandel så snabbt som möjligt. Där EG har gått snabbare fram i frihandel, är det ett svenskt intresse att delta, för att så snabbt som möjligt söka åstadkomma en öppning mot Centraloch Östeuropa. Här behöver vi inga undantag eller särlösningar. För det fjärde: När det gäller offentlighetsprincipen, är den inte -- jag upprepar det -- förhandlingsbar. Den är en omistlig del av vårt samhälle. Reidunn Laurén har tagit upp den här frågan helt nyligen, både med EG och här hemma. Vi har inte heller någon som helst anledning att tro att den skulle ifrågasättas från EG:s sida. Skulle frågan i något sammanhang uppkomma, kommer vi bara att säga blankt nej på den punkten. I vår öppningsdeklaration den 1 februari avser vi att redovisa den svenska offentlighetsprincipen som en omistlig del av det svenska samhället.
Herr talman! Statsrådets besked när det gäller offentlighetsprincipen var mycket klargörande. Jag skulle dock på en punkt vilja ha ett ytterligare förtydligande. Det gäller de handlingar som kommer i stora strömmar från EG. Kommer vi att hävda att också samtliga dessa handlingar skall omfattas av offentlighetsprincipen? Har EG hittills kommenterat just detta faktum? Plötsligt kommer en ökad del av vår ärendehantering att innebära utrikespolitiska frågor, och därför vill jag ha ett förtydligande på den punkten. En annan fråga gäller de analyser som skall göras, som statsrådet tog upp. Det är oerhört viktiga områden, som man ständigt får frågor om, inte minst i fråga om konsekvenserna för kvinnorna vid ett inträde. Jag vill alltså därför understryka att det är viktigt med en snabb tidsplan för genomförandet av de här analyserna, och att man snart funderar över på vilket sätt analysresultaten skall föras ut till en bred allmänhet, eftersom det är just de frågorna som är de mest diskuterade.
Herr talman! På den första frågan, om tillämpningen av offentlighetsprincipen på handlingar som kommer fram som led i samarbetet med EG, kan jag svara att vi kommer att förfara på precis samma sätt som vi gör nu, dvs. att vi kommer att sträva efter största möjliga öppenhet. Det finns en del handlingar som rör själva förhandlingarna, förhandlingspositioner och liknande, eller utrikespolitiskt känsliga frågor, som sekretessbeläggs nu och som kommer att sekretessbeläggas i framtiden. Men den helt dominerande delen av dokumenten kommer -- det är jag övertygad om -- också i framtiden att vara av den karaktären att de omedelbart offentliggörs. De kommer över huvud taget icke att sekretessbeläggas i något avseende. När de gäller konsekvensanalyserna, delar jag Ylva Annerstedts uppfattning om betydelsen av de här utredningarna. Det är därför som vi tillsätter utredningar och föranstaltar om analyser på en rad viktiga områden. Vi har då valt ut områden som har varit centrala i debatten. Det är vår förhoppning att vi inom de närmaste veckorna skall inte bara fatta beslut om utredningarna, utan också tillsätta dem och rekrytera erforderligt folk till dem. Ambitionen är att resultaten av konsekvensanalyserna skall föreligga i god tid före folkomröstningen, så att de kan vara en del av underlaget för belysning av olika frågor och vara underlag för ställningstaganden. I det här sammanhanget vill jag också bejaka vad Ylva Annerstedt sade om vikten av att man -- även om analyserna i delar kan bli djuplodande -- försöker presentera materialet på ett sådant sätt att det blir lättillgängligt. Det är vår avsikt att uppmana resp. utredningar att särskilt beakta presentationsfrågan. Jag vill också peka på det förhållandet att det skall knytas en parlamentarisk referensgrupp till utredningarna, och det är naturligt att man också från riksdagens sida på det sättet bevakar just denna, som jag bedömer det, mycket viktiga aspekt.
Herr talman! Tillåt mig först uttrycka min glädje över att vi i relationerna till EG nu, efter alla år, har kommit så långt att vi inom 14 dagar skall inleda förhandlingar om svenskt medlemskap. Vi är alla angelägna om att få ett snabbt och bra resultat i förhandlingarna. Jag skall inte säga ''alla''; det finns ju några undantag i kammaren. Men de partier som står bakom det här är alla utom de tidigare kommunisterna, Vänsterpartiet. Med ''snabbt'' menar jag att vi kanske är klara före årets slut med förhandlingarna. Med ''bra'' menar jag naturligtvis att vi får gehör för de krav och önskemål som Sverige ställer fram inför förhandlingarna. Min första fråga till statsrådet Dinkelspiel är om det vid något tillfälle krävs en avvägning mellan snabba förhandlingar och snabbt resultat och ett bra resultat, där man kanske kunde ha uppnått något mera om man hade förhandlat litet längre. Vilken avvägning är statsrådet i så fall beredd att göra mellan snabbt och bra? Min egen avvägning är att vi i så fall skall satsa på ett bra resultat. Min andra fråga är om man i det här arbetet, i förberedelserna, med konsekvensanalyser och sådant, också kommer att ta upp vad detta betyder för arbetssituationen i Sverige, dvs. om medlemskapet leder till ökade arbetstillfällen för vårt land eller om det har motsatta konsekvenser. Jag tror att det vore mycket värdefullt om de här alternativstudierna också gav ett bra svar på den frågan.
Jag kommer att något dra över tiden för att ge de fyra ytterligare talare som är anmälda möjlighet att ställa frågor. Jag hemställer om så korta inlägg som möjligt.
Herr talman! Jag skall försöka efterkomma den önskan. På Hadar Cars första fråga blir mitt svar att vi har ett med EG gemensamt mål för förhandlingarna, medlemskap 1995. Den danske utrikesministern Uffe Ellemann-Jensen har sagt att man från EG:s sida är angelägen om att gå så snabbt fram som möjligt. Jag delar i och för sig den uppfattningen. Men samtidigt är det uppenbart att sakfrågorna nu står i fokus. Ingen förhandlare, åtminstone ingen med självaktning, skall säga sig att vi måste vara klara den och den dagen. Då har han spelat bort ett förhandlingskort. Det är ett bra resultat som räknas, och ett sådant skall vi uppnå. Sedan något om sysselsättningen, som är en central fråga. Den kommer att vara en central fråga kanske i första hand för den samhällsekonomiska konsekvensanalysen. Men den kommer också in exempelvis när man talar om välfärden. Jag räknar således med att frågan kommer att inta en central roll i båda konsekvensanalyserna.
Herr talman! Jag tolkar Ulf Dinkelspiel så, att meddelarskyddet kommer att få vara kvar helt och hållet, ograverat, i Sverige. Det innebär att det, också när EG:s hemligheter kan komma att lämnas ut, fortfarande är lika förbjudet att ens efterforska vem som kan ha lämnat dem, även om det är statliga tjänstemän. Offentlighetsprincipen har det bekymret att utrikessekretessen nu, utan att man ändrar på lagen, kan komma att omfatta också inrikespolitik. När vår lagstiftning går över till ett delvis diplomatiskt spel i COREPER kommer sättet att lagstifta att bli väldigt annorlunda. Vi är vana vid en stor öppenhet här. Men risken finns att det blir slutenhet utan lagändring. Det är alltså väldigt viktigt att vi fortsätter att bevaka offentlighetsprincipen, så att den inte urholkas. När det sedan gäller konsekvensutredningarna blev jag något bestört när Ulf Dinkelspiel sade att det skulle vara konsekvensutredningar ungefär som när det gällde kärnkraften. Men där har oberoende forskare -- forskare som kanske rent av är mycket positiva till kärnkraften men som ändå är oberoende, vidsynta och justa -- sagt att konsekvensutredningen när det gällde kärnkraften var alldeles bedrövlig. Använd alltså inte den som mönster! Man får bara svar på de frågor som man ställer. Väldigt mycket beror på vilka frågor man ställer. Det i sin tur beror väldigt mycket på vilken inställning man har. Ulf Dinkelspiel säger ''när vi kommer in i EG''. Då inser man vilken inställning han har. Till sist en fråga: Varför inte en vitbok om våra förhandlingskrav? Om dessa bevakas av en upplyst opinion, finns därmed en hjälp för förhandlarna att få igenom kraven som man önskar.
Herr talman! Jag måste säga att jag känner mig mycket främmande inför tanken på ett diplomatiskt spel när vi har att göra med viktiga internationella förhandlingar nu och i framtiden som rör centrala svenska intressen. Vi har förhandlingar som rör utrikes och säkerhetspolitiken. Vi har förhandlingar som rör en rad andra områden som alla har både en utrikes och en inrikespolitisk dimension. När det gäller t.ex. OECD-samarbetet och ILO kan det finnas vissa handlingar som sekretessbeläggs, på samma sätt som det i framtiden av bl.a. förhandlingsskäl kan finnas skäl att sekretessbelägga andra handlingar. Men här gäller vad jag sade tidigare. Jag räknar alltså med att i allt väsentligt kommer den typen av handlingar att vara öppna. På Birgitta Hambraeus fråga, om meddelarfriheten kommer att finnas kvar också i det här sammanhanget, är svaret ett okvalificerat ja. När det gäller frågan om konsekvensutredningar är avsikten att tillsätta experter, fackfolk o.d. som är väl kvalificerade att göra bedömningar här. Birgitta Hambraeus ifrågasätter tidigare utredares heder, objektivitet osv. Men det får helt stå för När det slutligen gäller de svenska förhandlingskraven och relationerna till motsvarande svenska bestämmelser kan man ha olika uppfattning om huruvida det skall vara en vitbok eller, som vi har, en grönbok. I denna redovisar vi grundläggande svenska utgångspunkter för förhandlingar som sedan kompletteras med en redovisning av förhandlingsmålen. Jag gav en första redovisning i de delarna den 8 oktober här i riksdagen, och de finns tillgängliga skriftligt. Mitt anförande finns också tillgängligt skriftligt. De utgångspunkter som vi ger för förhandlingarna med EG kommer att offentliggöras i precis det ögonblick som jag framför mitt anförande i Bryssel. På den vägen kommer vi att gå vidare med största möjliga öppenhet när det gäller alla svenska förhandlingskrav och önskemål i förhandlingarna med EG.
Herr talman! Spanien har visat stor ovilja när det gäller att acceptera EES-ländernas linje vad avser Spaniens ställningstagande skulle kunna innebära en risk för att EES-avtalet inte kommer till stånd? Jag har naturligtvis förståelse för att statsrådet i svaret måste ta hänsyn till svenska förhandlingsintressen.
Herr talman! När det gäller EES-förhandlingarna eftersträvar vi, som jag sade tidigare, en anpassning av EES-avtalet som följd av den situation som har uppstått genom att Schweiz har sagt nej. Vi har haft konsultationer, diskussioner, med EG kommissionen som för förhandlingar för EG:s räkning. När det gäller oss och EG-kommissionen finns det en långtgående samsyn. Det kan dock inte bli fråga om förhandlingar förrän Kommissionen har ett förhandlingsmandat. Man siktar tydligen på att utverka ett sådant i samband med rådsmötet den 1 februari. Uppenbarligen finns det delade meningar. Jag har uppmärksammat bl.a. vad den spanske utrikesministern Solana sade i Strasbourg i går. Han framförde krav som ligger en bra bit från den position som EFTA-länderna har intagit, och delvis reste han nya krav. Det är klart att det väcker oro. Det är också klart att det ökar risken för förseningar. Men jag hoppas och tror att man på EG-sidan ändå skall visa sig mena allvar med vad som uttalades omedelbart efter Schweiz nej -- nämligen att man på alla håll, i alla EG-länder och i EG-kommissionen, är angelägen om att sätta avtalet i kraft så snabbt som det någonsin är möjligt beträffande EG och de återstående EFTA
Herr talman! Först en fråga angående den planerade konsekvensutredningen. Jag bedömer det som väldigt angeläget i den här frågan, där det finns ganska olika uppfattningar om verkligheten, att den här utredningen arbetar på ett sådant sätt att de verklighetsbeskrivningar som man kommer fram till har trovärdighet både bland dem som är anhängare av ett EG-medlemskap och bland dem som har en kritisk inställning. Jag blev inte lika upprörd som statsrådet Dinkelspiel av Birgitta Hambraeus beskrivning av konsekvensutredningen om kärnkraften. Jag var själv med i den utredningen. Men jag ansåg mig tvungen att lämna den, därför att jag inte uppfattade att det i de verklighetsbeskrivningar som gjordes togs tillräcklig hänsyn till de värderingar som jag stod för. Min fråga är alltså: Kan man räkna med att den här utredningen verkligen kommer att anstränga sig att nå fram till resultat som kan vara trovärdiga både för anhängare och för kritiker av ett svenskt EG medlemskap? Det kan gälla något slags modell, vetenskaplig medling e.d. Statsrådet framhöll att vi skall eftersträva en förhandlingslösning från svenska utgångspunkter och inte från exempelvis danska. Det tycker jag är rimligt. Men samtidigt innebär den danska uppgörelsen från Edinburgh för det första att det slagits fast att man kommer att stå utanför en militär samverkan och för det andra att man bibehåller handlingsfriheten när det gäller den monetära unionen i sista skedet. Det här påminner om tankar som förts fram i den svenska debatten. Det finns också en del gemensamma nordiska värderingar när det gäller regionalpolitik, sociala frågor, offentlighetsprincipen osv. Vilken vikt tillmäter statsrådet Dinkelspiel möjligheten att på de områden där det är befogat hitta gemensamma nordiska ståndpunkter i förhandlingsarbetet?
Herr talman! På Pär Granstedts första fråga kan jag svara mycket kort: Det är vår fasta ambition att konsekvensanalyserna skall få en sådan personell sammansättning att de blir trovärdiga i alla läger och kan tjäna som ett gott underlag för folkomröstningarna. På Pär Granstedts andra fråga kan jag svara att den danska lösningen är en dansk lösning, som inte är tillgänglig för de andra länderna. Men samtidigt finns det vissa tolkningar här -- jag har redovisat detta i ett anförande tidigare i dag -- som naturligtvis är vägledande också i andra sammanhang. Jag kan mycket väl tänka mig att utverka gemensamma parallella nordiska lösningar på områden där vi har gemensamma intressen. Ett sådant område är regionalpolitiken. Ett annat sådant område är förutsättningarna för att driva jordbruk i subarktiska delar och i glesbygd. Det finns också några andra områden där det är naturligt att söka lösningar som blir parallella. Det är ett, men bara ett, av många skäl till att vi från regeringens sida kommer att eftersträva ett mycket nära nordiskt samråd under förhandlingarna.
Herr talman! Jag skulle vilja ställa en fråga om offentlighetsprincipen. Statsrådet säger att den inte är förhandlingsbar och att vi skall säga blankt nej till att förändra i vår grundlag. På det viset skulle den kunna urholkas på något sätt. Om vi inte ens tar med offentlighetsprincipen i förhandlingarna och kräver att få ha den ograverad, kan vi inte då hamna i en situation där ett ärende kommer upp i domstolen, domstolen konstaterar att Sverige inte uppfyller kraven, varpå vi tvingas att förändra i tryckfrihetsförordningen, om det skulle visa sig att uppgifter som rör personer lämnas ut t.ex. till journalister?
Herr talman! Frågan var om offentlighetsprincipen skulle kunna komma upp i domstolen. Såvitt jag har erfarit från jurister och från EG slår man fast att den inte berörs. Varje land för på detta område sin egen politik. Till yttermera visso kan det icke bli en domstolsfråga så länge det inte finns någon underliggande rättsakt. Det vore en sak om det fanns en rättsakt som berörde offentlighetsprincipen, en gemensam EG bestämmelse. Då kunde fråga uppstå om tolkningen av denna. Men eftersom det inte finns en sådan underliggande rättsakt, är det svårt att se hur man skall kunna anhängiggöra något ärende och ta upp det i domstolen. Som jag sade tidigare är det vår avsikt att även i vårt öppningsanförande deklarera offentlighetsprincipen såsom ett omistligt svenskt värde. Det kan finnas anledning att fundera över om man skall förena det med något slags deklaration eller liknande under förhandlingarna för att ytterligare stadfästa detta. Om det skulle visa sig erforderligt är vi självklart beredda att göra det.

Herr talman! Lars Biörck har frågat mig om regeringen avser att harmonisera anhörigbegreppet i den svenska utlänningslagstiftningen med det som är rådande inom EG. Utgångspunkten för Lars Biörcks interpellation är att de svenska reglerna borde harmoniseras med de inom EG rådande reglerna. Så som frågan är ställd är jag böjd att tro att den grundar sig på ett missförstånd om vad EG-rätten hittills har reglerat. Om man vill jämföra den svenska utlänningslagstiftningens anhörigbegrepp med ett för EG-länderna gemensamt begrepp, måste man vara medveten om att ett sådant ännu inte existerar, på samma sätt som det ännu inte finns någon ''EG:s invandringspolitik'' i stort. En sådan är visserligen i vardande men långt ifrån något färdigt, tillämpbart regelverk.

Ett utkast till resolution föreligger sedan i höstas vad gäller principer för familjeåterförening, men någon resolution har inte kunnat undertecknas ännu på grund av meningsskiljaktigheter. Jag återkommer senare till resolutionsutkastet. Rätten till familjeåterförening och skyddet för familjelivet återkommer i en rad internationella konventioner och överenskommelser som Sverige tillträtt och som vi därmed åtagit oss att tillämpa i vår utlänningslagstiftning. Enligt nuvarande svenska regler får uppehållstillstånd ges till en utlänning som är nära anhörig till en person bosatt i Sverige. Enligt praxis avses med nära anhörig maka/make eller sambo, hemmavarande barn under 20 år som är ensamstående, föräldrar och andra släktningar som är väsentligen beroende av en i Sverige bosatt person. Personer vars samtliga nära släktingar finns i Sverige, s.k. ''sista länk''-fall kan också få uppehållstillstånd. Lars Biörck menar att våra grannländer och övriga europeiska länder saknar motsvarande generösa regler. Principerna för anhöriginvandring i de enskilda länderna, som alltså regleras i varje enskild stats utlänningslagstiftning, skiljer sig på olika punkter vad gäller t.ex. personkretsen, kvalifikationstider och försörjningsplikt. Det är därför svårt att göra entydiga jämförelser. Den parlamentariska kommitté som nu tillsätts för att se över hela den svenska invandrarpolitiken samt invandrings och flyktingpolitiken kommer bl.a. att studera dessa regler. Jag nämnde inledningsvis att det i dag för EG rätten rådande gemensamma anhörigbegreppet gäller fri rörlighet inom EG för EG-medborgare och deras anhöriga. EG:s regelverk blir gällande även i Sverige när EES-avtalet träder i kraft. Den fria rörligheten för personer inom EG, och således även inom EES, innebär att EES medborgare får rätt att fritt flytta mellan de avtalsslutande länderna för att ta anställning, starta egen verksamhet, studera, bo och leva -- enligt ett för hela EES gemensamt regelsystem. En gemensam arbetsmarknad skapas och medborgare i EG och EFTA-länderna får rätt att utan krav på arbetstillstånd ta arbete var som helst inom hela Den fria rörligheten innebär också att familjemedlemmar till den som flyttar för att arbeta, studera eller pensionera sig i ett annat EES land, oavsett nationalitet, har rätt att flytta med och bosätta sig i EES-landet i fråga. Med familjemedlemmar avses maka make. Maka/make och barn har, oavsett nationalitet, rätt att arbeta i det nya EES-landet. EES-avtalet innebär en principiell rätt till uppehållstillstånd för medföljande som inte kan prövas annat än i begränsad utsträckning gällande släktskap och beroendeställning visavi den person som bosätter sig i ett annat EES-land. Vad gäller EES-medborgare som flyttar till Sverige kommer man således i framtiden inte att kunna praktisera den s.k. uppskjutna invandringsprövning av makan/maken som är praxis i dag. EES-medborgarens barn har rätt till uppehållstillstånd t.o.m. 21 års ålder i stället för nuvarande svensk praxis som är 20 år. Det finns heller inga möjligheter till bedömningar om barnen är ''hemmavarande'' eller ''ensamstående'', endast själva släktskapet måste styrkas. Bedömningar kan inte heller göras vad gäller medföljande föräldrar, utom avseende släktskap och beroendeställning. Utgångspunkten för EG:s regler är alltså att den fria rörligheten för personer är något positivt och eftersträvansvärt. För att underlätta för människor att utnyttja sin rättighet att flytta skall familjen också ha en naturlig rätt att flytta och leva tillsammans. Som ett led i avskaffandet av de inre gränserna inom EG har EG-länderna valt att harmonisera vissa delar av sina invandrings och asylregler. Jag redovisade inledningsvis att detta arbete sker i mellanstatlig form. Det är således inte en del av Maastricht i december 1991 identifierades familjeåterförening som ett prioriterat område. 30 november förra året diskuterades frågan om familjeåterförening, och ett utkast till en resolution om principer för familjeåterförening för personer som inte är EG-medborgare presenterades. Men man kunde inte enas på grund av irländska invändningar mot den del som handlar om arbetstillstånd för familjemedlemmar. De principiella riktlinjer som läggs fast i resolutionsutkastet vad gäller familjeåterförening skall utgöra en harmoniserad ''minimistandard'' som inte får underskridas av det enskilda landet. Denna typ av minimiregler används ofta i EG arbetet. Det uttrycks också klart och tydligt i utkastet att det inte finns något hinder för fördelaktigare regler på detta område om ett enskilt land så skulle önska. EG:s medlemsländer är överens om att ta hänsyn till de uppräknade principerna vid eventuella ändringar i den nationella lagstiftningen. 1995 skall de individuella EG-ländernas nationella lagstiftning vara i överensstämmelse med reglerna, men det konstateras också att principerna inte är tvingande för de enskilda länderna. Det skall också poängteras att denna resolution inte skall gälla för personer som beviljats flyktingstatus, eftersom vissa EG-länder har andra regler för flyktingar. Vid ett svenskt medlemskap i EG kommer Sverige att, efter förhandlingar, bli delaktigt av de bestämmelser och principdeklarationer som arbetats fram inom EG före vårt inträde. Om man inom EG-kretsen antagit t.ex. den föreslagna resolutionen om familjeåterförening utgör den en del av den textmassa Sverige har att ta ställning till i medlemskapsförhandlingarna. Frågan om hur utvecklingen inom EG kommer att påverka Sverige skall också följas av den parlamentariska kommitté som nu tillsätts. Vad är då en resolution och vad skulle det innebära om Sverige skulle skriva under en sådan? En resolution är ett icke-bindande folkrättsligt instrument som kan uppnå en viss bindning genom att vara tillräckligt precis i det den föreskriver eller genom nogsam tillämpning av de länder som skrivit under den. Resolutioner är ett av de instrument som används i EG:s mellanstatliga arbete och de ger inga sanktionsmöjligheter. När den europeiska unionen träder i kraft kommer troligen även resolutioner att kunna tolkas av EG-domstolen. Utkastet till resolutionen, som Lars Biörck troligen grundar sin interpellation på, omfattar alltså familjeåterförening vad gäller personer som inte är medborgare i något EG-land i motsats till de EG rättsliga reglerna som gäller EG-medborgare och deras anhöriga. Dessutom gäller resolutionen inte personer med flyktingstatus.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min interpellation om anknytningsinvandring. Av statistiken över beviljade uppehållstillstånd för de senaste åren framgår klart att just denna typ av invandring är den som ökat mest. År 1991 fick 21 000 personer på detta sätt tillträde till det svenska folkhemmet. Det är därför väldigt viktigt att riksdag och regering noggrant observerar den här utvecklingen, studerar tillgänglig statistik över olika typer av anknytningsförhållanden, gör internationella jämförelser, beaktar invandringens påverkan på samhällsekonomin och bedömer det humanitära behovet. Ja, i korthet skall man ta hänsyn till alla nationella och internationella aspekter när det gäller invandring av anhöriga. Statsrådet uppehåller sig i sitt svar mycket vid EG EES-område som vi förhoppningsvis snart befinner oss i. Min fråga avser naturligtvis inte flyttningsrörelser inom EES-området, utan den syftar på invandring av flyktingskäl eller av liknande skäl. Det är den bakomliggande orsaken. Det börjar för övrigt bli otidsenligt att använda ordet invandrare för person som flyttar inom EG och EFTA-området.

I grova drag sammanfaller deras ursprungsländer med de länder som är mest förekommande när det gäller flyktinginvandring. Låt oss därför koncentrera debatten kring dessa kategorier och lämna de medborgare som omfattas av EES. Statsrådet må förlåta mig att jag i min interpellation talar om EG-regler, när -- som jag nu förstår av interpellationssvaret -- jag skulle ha nämnt att det här handlar om ett arbete mellan EG-länderna som inte direkt gäller EG-rätt utan ligger på en mera folkrättslig konventionsbas. Det är ju faktiskt en formell skillnad. Men, Birgit Friggebo, vi menar väl samma sak, så vi kan hoppa över en byråkratisk tolkning! Dessa konventioner försöker skapa gemensamma definitioner och en gemensam syn på det regelverk som sedan skall utformas på nationell bas. I den här frågan handlar det om den s.k. anhörighetsbegreppet definieras. Eftersom det är snävare än den nuvarande svenska tolkningen, frågade jag efter regeringens syn på en eventuell harmonisering. Vid Lissabonmötet den 11 juni 1992 mellan invandrarministrar uppmanades dessutom till ett samarbete med EFTA-länderna i harmoniseringsfrågor. Jag har egentligen inte fått något svar på den direkta frågan i min interpellation, nämligen om regeringen avser att harmonisera vår politik med EG:s när det gäller anhörighetsbegreppet, som det definieras i Dublinkonventionen. Enligt min mening är våra regler i dag för generösa och avviker kraftigt från de olika nationella regler som olika EG och EFTA-länder tillämpar. Jag hoppas att den parlamentariska kommitté som nu skall tillsättas får klara direktiv att studera konsekvenserna av den nuvarande politiken och ge förslag till harmonisering. Personligen anser jag att det i de flesta anknytningsfallen bör krävas ekonomiska garantier för invandrares försörjning. Det kan egentligen synas mycket skäligt, eftersom anhörighetskriteriet just gäller ''person som är väsentligen beroende av en i Sverige bosatt person''. Vill en tidigare invandrare ta hit sina barn, föräldrar eller annan släkting, kan det ju inte vara fel att han eller hon också åtar sig att för åtminstone ett antal år fram i tiden svara för deras försörjning och inte utgår ifrån att det är samhällets uppgift. Visst kan det givetvis finnas fall där vi av humanitära skäl bör och får acceptera att den nya invandraren inte har några ekonomiska resurser. Men grundregeln bör vara ett krav på ordnat livsuppehälle. Det är för övrigt ett system som tillämpas i ett antal europeiska länder, så det skulle inte bli något unikt för Sverige. Jag skulle gärna höra statsrådets åsikt i detta avseende och dessutom få en analys av stats resp. kommuns ansvar i denna försörjningsfråga. Som det nu är, är det staten som beviljar uppehållstillstånd, och i de fall där flyktingbidragsregler inte är tillämpliga drabbas mottagande kommun av höga kostnader för socialbidrag. Själv kommer jag från Södertälje kommun. Med de erfarenheter jag har från kommunalpolitiken där kan jag försäkra statsrådet om att det är ett allvarligt problem för utpräglade invandrarkommuner. Det känns heller inte särdeles rättvist att kommunen skall drabbas när staten tagit beslutet. Återigen är detta en fråga som kan vara ett lämpligt medskick till den parlamentariska invandrarkommittén. Jag skall återkomma med några frågor beträffande den statistiska uppläggningen i fråga om invandrarregistreringen.
Herr talman! Statsrådet Ulf Dinkelspiel var nyss här och informerade om förhandlingarna med EG. Finns det någonting som människor efterfrågar i dag när det gäller EG och vad vi står inför är det information om vad som gäller och vad det kommer att innebära. Detta var bakgrunden till att jag ville ge en fullödig information om familjeåterföringsregler visavi EG-staterna. Jag är inte säker på att alla delar Lars Biörcks uppfattning och värdering om vem som är invandrare eller inte. Fortfarande är det oberoende nationella stater, där man blir medborgare i en stat. Jag tror att de allra flesta svenskar betraktar dem som nyligen har kommit hit också från ett EG-land som invandrare, i varje fall under den första period som de befinner sig i Sverige. Än har vi inte brutit ner nationsgränserna. Fortfarande blir man medborgare i ett visst land. Jag tog som utgångspunkt för mitt svar den fråga som Lars Biörck ställde, nämligen om vi vill harmonisera familjeåterföreningsbegreppet med det som är rådande inom EG. Det finns inga regler när det gäller invandring från stater utanför EG. Det finns ett resolutionsutkast som ännu inte är antaget. När det gäller flyktingar finns det över huvud taget inte ens ett resolutionsutkast att ta ställning till. Lars Biörck tog upp Dublinkonventionen. Det handlar om ett mellanstatligt arbete mellan EG länderna. Den är inte heller ännu ratificerad av alla stater och gäller därför inte ännu. Vi följer det arbetet mycket noga. Vi blir också inbjudna till de olika möten som hålls och blir informerade om vad som är aktuellt och på gång. Vi har för vår del sagt att vi vill involveras ännu mer i detta arbete. När nu plattformen för förhandlingarna inför EG kommer att presenteras kommer vi återigen att framhålla vår önskan att bli involverade i arbetet, så att vi redan nu, innan vi skall ta ställning till om vi skall bli medlemmar eller inte, kan påverka utvecklingen. Man diskuterar om det skall göras en s.k. att andra länder än EG-länderna, t.ex. Sverige, skulle kunna ansluta sig till denna parallellkonvention, om nu Dublinkonventionen så småningom kommer att antas av alla länder. Vi från Sveriges sida driver mycket hårt frågan om att vi önskar en sådan anslutning. Till sist frågan om kommunernas ekonomi och över huvud taget ekonomin när det gäller flyktinginvandring och familjeåterföreningsinvandring. När man väntar på ett beslut är det staten som helt och hållet betalar kostnaderna för flyktingförläggningar och liknande. När flyktingarna fått sitt uppehållstillstånd och har rätt att vara i Sverige, får kommunerna ett visst bidrag från staten i introduktionsskedet. Det förhåller sig litet olika i kommunerna. En del kommuner gör vinster på introduktionsersättningen, medan andra kommuner inte klarar att hålla sig inom dessa ramar. Det finns många exempel på kommuner där man har en mycket effektiv introduktion av dem som har fått rätt att stanna här i landet. Därmed kan de hushålla med resurser. Varje år när det fastställs hur stort bidraget till kommunerna skall vara sker det förhandlingar med Kommunförbundet under vilka man går igenom huruvida ersättningarna till kommunerna är tillräckliga eller inte. Utgångspunkten är dock att det är staten som skall stå för kostnaden.
Herr talman! Dublinöverenskommelsen är, som Birgit Friggebo säger, naturligtvis en konvention som inte har karaktären av EG-rätt. Men Dublinöverenskommelsen betecknar ändå den typ av regler som det kan vara lämpligt för de olika staterna att ansluta sig till. Jag kräver naturligtvis inte att Birgit Friggebo i dag skall svara på frågan om vad som kan vara lämpligt för Sverige. Det kan dock vara lämpligt att diskutera frågan i den kommitté som skall tillsättas. Om jag har förstått saken rätt, ger man ett bidrag till kommunerna för ett antal år under förutsättning att det finns en flyktingstatus bakom invandringen. Det gör det nu inte alltid beträffande anhöriginvandring. Ofta finns det inte det. Det är därför som man på något sätt måste komma fram till ett sytem där frågan riktigt kan analyseras. I annat fall kan det fattas dåliga politiska beslut, samtidigt som den politiska debatten blir ytlig och intetsägande. Jag har försökt forska litet grand kring hur det förhåller sig med anknytningsinvandring, men jag får aldrig några riktiga svar. Vare sig invandrarministern eller jag kan nog inte analysera orsaken till de 21 000 uppehållstillstånden. Det vore intressant att veta hur många barn det rör sig om, i vilka åldrar de är, hur många föräldrar och hur gamla de är, i vilken utsträckning de har möjlighet att komma in på den svenska arbetsmarknaden, vilka de övriga släktingarna är samt vilka kriterierna är för uppehållstillstånden. I många fall är det blivande äktenskap som är skälet till uppehållstillstånd. Hur många av dessa äktenskap ingås med personer som själva är invandrare och hur många ingås med så att säga ursvenskar? Enligt Invandrarverket är det ca 7 000 av dessa 21 000 som har anknytning till en flykting. Är det för dessa 7 000 som man kan få kommunalt bidrag? Resten av fallen -- ca 14 000 -- rubriceras som ''vanlig'' anknytning. Jag är mycket nyfiken på vad man på Invandrarverket menar med ''vanlig''. Jag anar att det finns en annan brist i statistiken som gör att man inte kan få fram om den i Sverige bosatta personen är född svensk eller själv är invandrare med svenskt medborgarskap.

Herr talman! Dublinkonventionen innehåller regler om i vilket land som en asylansökan skall prövas. Det är inte meningen att man skall komma till Europa, kanske få avslag i det första europeiska landet och sedan åka vidare till ett annat land och söka asyl där. Tanken är att staterna skall ha något slags gemensamma regler om var asylansökan skall behandlas. Det är oftast i det första landet som den asylsökande kommer till. Däremot finns det inte några regler i Dublinkonventionen om vilka bedömningar som skall göras, utan de skall utgå ifrån varje lands egen nationella lagstiftning. Dublinkonventionen är mer en reglering om var beslutsfattandet skall ske och inte en reglering om efter vilka regler som asylpövningen skall göras. Det pågår en diskussion mellan EG-ministrarna om huruvida man skall försöka att samordna också asylreglerna. Men man har inte kommit särskilt långt. Jag har tidigare från svensk sida hävdat att det är angeläget att det sker en samordning. Sverige vill vara med i det arbetet. Eftersom länderna har olika regler, blir det oftast det land som har de minst generösa reglerna som blir styrande. Om något land stramar åt, tvingas grannlandet att också göra det. Till sist har ribban höjts väldigt mycket för de människor som söker asyl. Lars Biörck talade om statistiken över familjeåterföreningar. Jag delar uppfattningen att den inte är särskilt fullödig. Eftersom den parlamentariska kommittén skall se på bl.a. familjeåteranknytning, utgår jag ifrån att man tar upp denna fråga. Kommittén har i uppdrag att undersöka hur familjeåterförening har fungerat och också se på reglerna i andra länder.
Herr talman! I artikel 4 i Dublinkonventionen finns det en klar och tydlig defenition av vem som egentligen är anhörig. Jag översätter till svenska: ''Den ifrågavarande familjemedlemmen får inte vara annan än maka/make till den asylsökande eller hans eller hennes ogifta minderåriga barn , eller hans eller hennes far eller mor, där asylsökanden själv är en minderårig under 18 år.'' Detta är alltså en betydligt mer begränsad regel än den som i dag tillämpas i Serige. De svenska anhörighetsreglerna går ut på att det skall vara fråga om make, maka eller sambo. Men det framgår inte om det skall vara anhöriga till barn som är minderåriga. Vuxna personer kan alltså ta hit sina mycket gamla föräldrar. Det handlar om hemmavarande, ensamstående barn under 20 år. Det finns också en vag guttaperkaparagraf om annan släkting som är väsentligt beroende av en i Sverige bosatt person. Det finns också ett sista länkfall. Begreppet är alltså väsentligt mer utvidgat än det som man finner i artikel 4 i Jag har inte några grumliga avsikter med mina inlägg. Min bakgrund är att jag är gift med en människa, för vilken jag har sökt uppehållstillstånd. Resultatet av denna affär för ca 30 år sedan är att jag har en son som i dag tänker göra exakt samma sak. Vad jag egentligen vill betona är att man borde införa kravet på att den person som söker uppehållstillstånd som anhörig också skall ha garanti för en ordnad livsförsörjning, en regel som tillämpas i andra länder såsom
Herr talman! Diskussionen har nu vidgats utöver den fråga som ställdes om huruvida vi skulle anpassa oss till EG-rätten. Som jag tidigare har informerat kommer den parlamentariska kommittén att syssla bl.a. med familjeåterföreningsfrågor. Då kan mycket väl de frågor som här har tagits upp aktualiseras inom ramen för detta arbete. Lars Biörcks parti kommer att vara representerat i denna kommitté.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Bo Lundgren för svaret, även om jag hade hoppats på ett mer utvecklat svar när det gäller just de idéer som jag lanserar i min interpellation. Jag är medveten om att bensinskattehöjningen ingick i krispaket nr 1. Jag är lika litet glad som Bo Lundgren över att man har tvingats höja bensinskatten. Men nu är läget som det är, och jag var själv med och röstade igenom höjningen i riksdagen. Jag tycker dock att man borde fundera över hur bensinskatten slår och hur man kan lindra effekterna. Behovet av en form av regional differentiering var stort redan före bensinskattehöjningen. Det accentuers nu ytterligare. Det beror helt enkelt på att människor i glesbygd är mer beroende av bil. De har inte tillgång till en fungerande kollektivtrafik. När de skall ut och resa finns det ofta bara ett alternativ, och det är att färdas med egen bil. Glesbygdens avståndshandikapp förstärks ytterligare av att transportkostnaderna blir högre. Arbetspendlingen försvåras, vilket är särskilt bekymmersamt i glesbygden och i Norrlands inland. SCB har gjort resvaneundersökningar, bl.a. från 1990/91. Av dessa framgår att 49 % av arbetsresorna i t.ex. Stockholm sker med bil, medan 81 % av arbetsresorna i Norrland sker med bil. invånare, reser i kilometer räknat 50 % mer med bil än människor i storstäder. Det har gjorts en del för att lindra dessa effekter för glesbygden. Fordonskatten sänktes för ett antal år sedan med 384 kr per år i stödområdena. Det innebär ungefär 20 öre per liter om man kör 2 000 mil under ett år. Det är bra. Men nackdelen med detta är att det gynnar enbart privatpersoner och enbart människor som är mantalskrivna i ett stödområde. Jag kommer själv från Västerbottens län. Om jag skulle vara mantalskriven hemma hos mina föräldrar i Lycksele skulle jag få denna sänkning, oavsett om jag kör bil i Umeå, Stockholm eller någon annanstans i landet. Oavsett var jag skulle köra skulle jag dra nytta av detta. Det tycker jag inte riktigt skall vara poängen. Det är de människor som verkar och bor i dessa områden som skall få denna skattesänkning. Som Bo Lundgren sade har reseavdragen höjts från 12 till 13 kr per mil. Det är också bra. Men Bo Lundgren måste erkänna att han från början inte ville göra detta. Det var efter ett opinionstryck som denna höjning skedde. Men vad handlar detta om? Jag har gjort en kalkyl. Om man har tio mils pendling varje dag -- fem mil i varje riktning -- vilket inte är helt otroligt om man reser exempelvis mellan Vindeln och Umeå. Då får man 3 kr kompensation efter skatt för tio mils körning per dag till följd av denna höjning. SCB visar också i sina undersökningar att de som gynnas av höjda reseavdrag är framför allt människor i storstadsområdena, därför att de i genomsnitt har högre reseavdrag. Det beror på att människor i mindre tätorter bor nära arbetsplatserna. Men det finns en mycket känslig grupp som har långa pendlingsavstånd och som inte får så mycket kompensation för detta. Vad är då fördelen med en regionalt differentierad bensinskatt? Jo, den skulle öka rättvisan för människor som bor och verkar i glesbygder. Det skulle bli en synlig kompensation, vilket jag anser att man också skall ta med i bilden. Det blir ett slags psykologisk effekt av att man ser att det finns en viss fördelningspolitik även på detta område som gäller bensinskatten. Det riktas även till näringslivet som verkar i glesbygden och i t.ex. Norrlands inland. Det gynnar även turismen. När människor kör i dessa turistlän kan de få lägre kostnader. Det skulle inte handla om enbart var man är mantalskriven. Statsrådet hävdar att detta skulle innebära administrativt merarbete. Det är klart att det innebär ett visst administrativt merarbete. Men datateknologin har faktiskt utvecklats i Sverige. Vi har t.o.m. klarat av det som var helt omöjligt för några år sedan, nämligen differentierad mervärdesskatt på livsmedelsområdet. Detta har livsmedelshandeln klarat av utan att, såvitt jag förstår, skattemyndigheten har knäat på grund av detta. Skattemyndighetens problem består kanske av andra saker. Jag tror därför att vi skulle kunna klara av detta om det fanns en politisk vilja och att vi skulle kunna hitta ett system som innebar att vi skulle få en större rättvisa när det gäller hur bensinskatten slår. Jag tror att en regional differentiering därför skulle vara välkommen och upplevas positivt av människor. Den typ av bensinskattehöjningar som tvingas fram av samhällsekonomiska skäl skulle då upplevas som mer rimliga och rättvisa. Därför efterlyser jag statsrådets vilja att se närmare på dessa idéer.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

Det skulle säkert bidra till att öka skatteministerns popularitet i vissa områden i Sverige. Det viktiga i detta sammanhang är det principiella. Där man har alternativ måste förutsättningen att använda kollektivtrafik vara bättre. I så fall är man inte lika beroende av ett enda transportmedel. Det andra som också är principiellt viktigt är: Vad vill vi åstadkomma med en relativt hög bensinskatt, oavsett om man tar med den senaste skattehöjningen eller inte? Jo, det är inte bara att suga in pengar till statskassan, utan det är bl.a. att hålla bensinförbrukningen på en lägre nivå och därmed även bilkörningen. Det finns ett miljöargument i det hela. Det är därför vi även har ökat skillnaden i pris mellan blyad och oblyad bensin. Men var finns de största miljöproblem som orsakas av bensinförbrukning och bilkörning? Det är knappast i Tärnaby i Västerbottens inland eller i Åre eller i Jokkmokks kommun. Dessa problem finns i Stockholmstrakten och i andra storstadsområden och större tätorter. Jag anser inte att t.ex. Umeå borde omfattas av en differentiering, men däremot Tärnaby och Sorsele. Det är dessa principer i skattesystemet som jag efterlyser, att man i skattesystemet tar hänsyn till olika saker. Jag kan nämna att det finns en miljöavgift inbyggd i bensinskatten. Det är en koldioxidavgift på 74 öre. Man skulle kunna laborera med en sådan avgift och låta den slå olika i olika områden i Sverige. Man kunde låta den slå hårdare i områden där man vill minska biltrafiken mer, där det finns fler alternativ och där det är möjligt att styra över till en kollektivtrafik som är relativt väl utbyggd. Det har även tagits fram statistik bl.a. i samband med att skattereformen genomfördes. Den visar att medelkörsträckan per fordon inte är så mycket längre på exempelvis landsbygden i norr än i exempelvis Stockholm, men den är ändå längre än i en del andra områden i Sverige. Men framför allt är antalet bilar per hushåll mycket större på exempelvis landsbygden i norr, därför att man i mycket större utsträckning tvingas ha två bilar. Varje vuxen hushållsmedlem måste ha var sin bil. Det behöver man inte ha på samma sätt i Stockholm. I norr är man beroende av bilen på ett helt annat sätt. I storstadsområdena förekommer det mycket arbetspendling på grund av att t.ex. Stockholm byggs upp på ett sådant sätt att man skall pendla; man skall bo i en del av staden och arbeta i en annan. Sådan har utvecklingen varit. Det är något som man måste försöka komma åt, både med samhällsplanering och med utbyggnad av kollektivtrafiken. I storstadsområdena har man problem med bilar -- trängsel och miljöproblem. Men om man bor i en by fyra--fem mil från en tätort innebär det problem, och till det måste hänsyn tas vid utformningen av bensinskattepolitiken.

Herr talman! Hur reseavdragen slår över landet är först och främst inte enbart beroende av om man har ett behov av att använda bilen för resor till jobbet. Att man måste transportera sig till jobbet är klart, men det finns i större tätorter alternativ i betydligt större utsträckning. De brister som finns i kollektivtrafikens utbyggnad kommer där kanske att åtgärdas genom Dennisuppgörelser och liknande insatser. Men vad man glömmer bort i debatten är att man inte får stirra sig blind på resebidragen. Det gäller här alla resebehov. Den som skall åka till affären, till kulturella nöjen osv. har inget alternativ i de områden som det gäller. Man måste se till helheten. Statistiken visar att man tvingas till en större biltäthet i dessa områden, exempelvis i stödområdena, än i övriga Sverige. Man är i dessa områden på ett helt annat sätt beroende av bilen. Mitt förslag till differentiering innebär inte heller en differentiering mellan Kristianstad och grannkommunerna i länet. Jag är bl.a. inriktad på stödområdesindelningen. Vi har ett väl uppbyggt system med stödområden, och vi kan följa deras indelning. Man rör sig då i glest befolkade områden. Eftersom det ofta är ganska långt mellan bensinmackarna, slipper man problem med att dessa på nära håll tillämpar olika skattesatser. Jag ser det alltså som ganska enkelt att lösa sådana problem. Men frågan är också i vilket avseende man är mest handikappad i ett stödområde. Jo, det är avståndsmässigt. Människorna där har exempelvis inte sämre förutsättningar att utveckla sitt område och skapa ett gott näringslivsklimat, utan det är avståndshandikappet som vi måste hjälpas åt att bygga bort. Att bygga vägar och järnvägar är ett sätt, men också att ha en skattepolitik som inte ytterligare ökar på detta avståndshandikapp. Också detta gör att en differentiering av regionala skäl har sitt berättigande. När man ser till helheten inser man att resebidrag är ett ganska trubbigt instrument, som inte tar hänsyn till den totala bilden. Jag skulle därför vilja att statsrådet övervägde detta ytterligare en omgång.

Med hänvisning till riksdagsordningens 6 kap. 1 § får jag meddela att jag inte besvarar Margareta Viklunds interpellation nr 60 om konventionen om inhumana vapen inom den föreskrivna tiden fyra veckor. Jag avser att besvara interpellationen den Stefan Kihlberg har ställt en interpellation till mig om åtgärder mot tobaksrökning. Interpellanten och jag har inte kunnat finna en tid för interpellationens besvarande inom den aktuella fyraveckorsfristen på grund av andra engagemang. Vi har därför tillsammans med kammarkansliet träffat en överenskommelse om att jag skall svara på interpallationen den 19 februari. Ines Uusmann om Arlandabanan inte kan besvaras inom den föreskrivna tiden på grund av tidigare planerade engagemang, vilka tyvärr sammanfaller med två kommande interpellationsstunder i riksdagen. Överenskommelse har träffats med Ines Uusmann om att jag skall besvara denna interpellation den 25 februari.

Herr talman! Birgit Henriksson har frågat mig om vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att bistå den estniska polisen och tullen. Sverige bistår de baltiska länderna med ett särskilt program för suveränitetsstöd. Detta program omfattar insatser i form av såväl utbildning som utrustning på områden som tull och polisväsende, räddningstjänst, kustbevakning, totalförsvar samt utrikesförvaltning. Hittills har regeringen beslutat om insatser om totalt Dessa insatser är högt prioriterade av de baltiska staterna. I den nyligen framlagda budgetpropositionen har jag föreslagit en ökning av suveränitetsstödet till 50 För att betona vikten av denna form av stöd till de baltiska staterna har jag förordat att suveränitetsstödet skall redovisas under en särskild anslagspost. Som exempel på konkreta åtgärder vad gäller stöd till den estniska polisen och tullen kan jag nämna att den svenska regeringen under hösten beslutade om närmare 600 000 kr för stöd till det estniska tullverket samt 2 miljoner kronor för stöd till uppbyggnad av polismyndigheter i de baltiska staterna. Ett väl fungerande estniskt tullverk kan även underlätta den svenska tullens arbete vad gäller att förhindra illegal hantering av t.ex. narkotika och vapen. Vad gäller polissamarbetet med Baltikum har Rikspolisstyrelsen redan konstaterat, att en del av vårt hittills lämnade bistånd till just Estland redan haft viktiga brottsförebyggande effekter inte bara i Estland, utan även indirekt för Sverige. Gränstjänsten i Estland kan nu med hjälp av svensk utrustning dagligen avslöja 20--30 pass och visumförfalskningar. Ytterligare bistånd till de baltiska polismyndigheterna kommer med all sannolikhet att bli aktuellt under våren. Vad beträffar bistånd av polishundar till Estland har vi kontaktats av Statens hundskola i Sollefteå med ett projektförslag. Tyvärr är kostnaden för detta treårsprojekt mycket hög, närmare 33 miljoner kronor. Vi har därför inte kunnat bevilja en insats av denna omfattning. Detta har vi också framfört till Hundskolan. Det är dock inte alls uteslutet att en insats i en annan form kan utarbetas med

Herr talman! Jag vill börja med att tacka utrikesminister Margaretha af Ugglas för svaret på min interpellation angående hjälp med specialutbildade hundar till i första hand Estland. Jag är ledsen över att behöva höra att man anser projektet vara för dyrt, men jag är ändå tacksam för att man inte helt har uteslutit att en insats i annan form kan utarbetas med Statens hundskola och den estniska polisen. Ett problem är, inom parentes sagt, att det brådskar även från svensk sida, eftersom de hundar som man har börjar bli färdiga för utbildning och det tar utomordentligt lång tid att få fram nya hundar av hög kvalitet, om man raserar det som man under många år har byggt upp. Jag ser inget negativt i att man, samtidigt som man gör en nödvändig insats för Estland, även värnar om arbeten och hundavel i Sverige. Jag hoppas ju att samarbetet på sikt skall kunna utvidgas även till de övriga baltiska staterna. Eftersom läget i Estland liksom i de övriga baltiska staterna är akut inom många områden, kan jag förstå att regeringen ibland kan ha svårt att prioritera ärenden. Dock -- i dag kommer larmsignaler från alla håll angående den snabbt tilltagande kriminaliteten i de baltiska länderna. Från Gotland har man slagit larm och påpekar att läget är mycket prekärt -- det smugglas av ligor i en omfattning som den svenska tullen eller polisen i dag säger sig inte kunna klara av. Samma larmsignaler kommer nu även från många andra svenska gränser, i en allt stridare ström. Häromdagen påpekade invandrarminister Birgit Friggebo de stora svårigheterna med ankommande båtflyktingar -- flyktingar som har blivit skinnade på pengar men även fraktade över havet på det mest förfärliga sätt. ''Dom saknar ju helt gränsskydd eller gränsbevakning'', skall hon nyss ha sagt enligt citat från ett slarvigt, inte fullt korrekt uttalande. Rikspolischefen Björn Eriksson påtalade så sent som i går det allvarsamma läget och kommer att kräva att ytterligare svenska poliser stationeras i öst. Herr talman! I dag saknar den estniska tullen och polisen helt hundar till sin hjälp. Vi vet ju i Sverige vad en välutbildad hund kan betyda för brottsbekämpning. Den inger respekt, den är ett gott skydd och till stor hjälp för polis och tullmän i svåra lägen, och den har en oöverträffad förmåga att söka rätt på såväl människor som exempelvis narkotika -- om det är det som är hundens specialitet. Det finns i dag även speciella bombhundar, mögelhundar etc. Listan kan göras ganska lång. Laglösheten brer ut sig i allt snabbare takt även i de baltiska staterna, och människorna där är rädda för de delar av maffian som via den forna Sovjetstaten väller in över de försvarslösa gränserna. Jag vet att den svenska regeringen har anslagit 1 miljard om året i tre år, en mycket kraftig ökning jämfört med den förra regeringens anslag, i s.k. östbistånd. Av detta är, om jag har förstått saken rätt, 40 miljoner inlagda i det s.k. suveränitetsstödet, vilket nu antagligen kommer att utökas till 50 miljoner tack vare utrikesminister af Ugglas budgetförslag. Detta är angeläget, och jag anser att de ca 11 miljoner per år som det kan kosta att utrusta polis och tull med hundar vore väl använda pengar. Det kan anses som en ringa summa, om det kunde bidra till att garantera rättssäkerhet och trygghet samt stoppa smuggling i öppen dager. Allt bistånd som ges kan anses förfelat om inte rättstrygghet -- lag och ordning -- råder i biståndslandet. Alltför ofta har vi fått lov att konstatera att våra biståndspengar hamnat i fel fickor eller inte alls fått den effekt som vi har avsett. Herr talman! Jag tror nu inte att pengarna hamnar i fel fickor när det gäller baltbiståndet. Men jag vill understryka vikten av att kunna upprätta ett tryggt rättssamhälle så snabbt som någonsin är möjligt för att sedan kunna hjälpa till med uppbyggandet av den nya, fria staten. Det kommer att ta tid att få alla funktioner i en demokrati att fungera, men jag är glad och tacksam för allt som den svenska regeringen försöker göra för att hjälpa till i den processen. Margaretha af Ugglas om man inte -- med tanke på bl.a. trygghetsfrågorna och den tilltagande smugglingen, både av gods och av människor, vore beredd att ge förtur för hjälp med de hundar som listats från i första hand estnisk sida. Men det gäller även att på sikt bygga upp samma typ av hjälp till de övriga två baltiska staterna. Vi vet att de behöver hjälp -- det är bara omfattningen av den hjälpen som vi hittills inte har fått direkta signaler om på samma sätt som från Estland.

Herr talman! Entusiasmen för att tala om estnisk polis tycks inte vara så stor -- en ledamot som lyssnar, två debattörer. Jag har inte läst igenom själva interpellationen så noga, men utrikesministerns svar är allmänt hållet om bistånd till estnisk polis, och hundar är en delfråga. Herr talman! Det är intressant att höra utrikesministern ange att man högt prioriterar s.k. suveränitetsstöd till Baltikum och att 50 miljoner har avsatts under kommande budgetår. Utrikesministern säger vidare att 2 miljoner avsätts till uppbyggnad av polismyndigheterna i de baltiska staterna. 2 miljoner, fördelat på tre länder, är förmodligen inte mer än en droppe i havet i det sammanhanget. Det har ju hänt en hel del sedan interpellationen ställdes. Jag tänker på det som Birgit Henriksson tog upp, nämligen människosmugglingen över Östersjön. Många hävdar att den ryska maffian nu bara testar den svenska reaktionen och ser med vilken beslutsamhet vi tacklar det problemet. Hittills är man säkert mycket belåten på andra sidan gränsen. Vi gormar litet grand men försöker sedan hitta lösningar som är positiva för de insmugglade illegala asylsökandena. Detta är självfallet också positivt för gangstermaffian i öst. Frågan uppstår: Skall vi lösa problemet när folk har kommit hit illegalt eller skall vi sätta stopp redan innan människorna kommer i båtarna? Det är här frågan om bistånd till estnisk polis och baltisk polis över huvud taget kommer in. Har utrikesministern uppmärksammat det här problemet? Svaret är förmodligen ja. Nästa fråga blir då: Vad tänker regeringen göra åt det? Man måste också ställa frågan: Gör vi rätt mot de illegala invandrarna? Här sätts de i läger månadsvis och årsvis, medan byråkratiska kvarnar mal. De sänds kanske efter åratals utredande tillbaka med ännu sämre förutsättningar än när de kom hit. Nej, sätt till alla klutar för att stoppa den illegala inströmningen! Flyktingarna skall snabbt tillbaka till ursprungslandet eller transitlandet. Har transitlandet inte råd, skall vi ge det resurser. Det är bättre och definitivt billigare för Sverige att lösa problemet på det sättet. Koppla in UNHCR på det här problemet! Vi löser kanske inte problemet i närområdet heller, men vi kan hjälpa elva gånger fler än om de kommer hit. Den siffran har nämnts av statssekreterare Alf Samuelsson, dvs. biståndsminister Alf Svenssons närmaste man. Vi hjälper elva gånger fler om vi ser till att hjälpen kommer fram till närområdet än om flyktingar kommer hit till Sverige.
Herr talman! Birgit Henriksson underströk väl, tycker jag, hur viktigt suveränitetsstödet är. Ett uttryck för detta är att vi nu föreslår att det skall bli ett särskilt anslag och att vi också höjer ramen för suveränitetsstödet. Vi har en särskild arbetsgrupp inom UD där det även finns med representanter för Försvarsdepartementet och näraliggande myndigheter som arbetar med de här frågorna. Jag skulle gärna önska att vi hade mycket mera pengar att använda för detta angelägna bistånd, men resurserna är begränsade. Därför måste det ske en prioritering. Denna prioritering bör ske i nära samverkan också med t.ex. de estniska myndigheterna eller de lettiska och litauiska. Mottagarländerna måste ju få ha ett ord med i laget och tala om vad de själva prioriterar av allt det angelägna som behövs. Som en jämförelse kan jag nämna för Birgit Henriksson att det lär kunna gå att förse t.ex. den estniska polisen med begagnade men utrustade polisbilar för bara 50 000 kr per styck eller någonting sådant. Jag säger det för att ge en bild av hur många slags olika avvägningar som måste göras. Vad är det mottagarna bäst behöver? Det är därför vi har den särskilda arbetsgruppen. Det är därför vi kommer att be de svenska myndigheterna att själva göra en prioriteringslista. Det är därför som vi kommer att i samtal med de estniska myndigheterna höra vad de särskilt prioriterar av allt detta som är angeläget. Till Lars Moquist vill jag bara säga att det belopp jag nämnde på 2 miljoner är vad som redan har beslutats. Det är ingen ram för kommande år.
Herr talman! Jag tackar utrikesministern för upplysningarna. Jag vet att den svenska regeringen gör allt vad man kan för att hjälpa på rätt sätt. Jag har väntat på ett brev som inte har kommit, där den estniska regeringen antagligen har prioriterat anskaffande av hundar utomordentligt högt, eftersom hunden är ett så fantastiskt bra arbetsredskap. Den ger trygghet men också oanade möjligheter. Den kan spana på ett annat sätt än vad en människa kan. Det är väl riktigt att de estniska myndigheterna i det här fallet skall ha ett ord med i laget. Det är för övrigt Estlands inrikesminister, med ansvar för utrustning av polisen, som har bett om hjälp med det antal hundar som jag skissade i min interpellation. Man behöver minst 45 polishundar första året. Man behöver 45 om året i tre år. Man behöver minst trefyra narkotikahundar, och man behöver bombhundar. Man behöver över huvud taget specialhundar, eftersom man inte har en enda hund. De som fanns har ansetts tillhöra ryska staten, och den estniska polisen och tullen har alltså fråntagits alla hundar. Det vore förfärligt, tycker jag, om de baltiska staterna hade blivit fria från det socialistiska oket bara för att drabbas av en lika brottslig maffia, som man alltså i dag inte har medel att klara sig mot, framför allt om vi vet att vi med ganska ringa medel ändå skulle ha en möjlighet att sätta in mycket snabb hjälp. Det är just mot bakgrund av den tilltagande transittrafiken med bl.a. narkotika -- man vet att sådant förekommer i dag, även om man inte är fullt klar med utredningarna -- som jag tycker att det brådskar. Det är mycket bråttom. De stora beslagen visar att Sverige håller på att bli ett transitland. Som sagt: Den bästa hjälpen i alla sådana situationer är faktiskt vältränade hundar.
Herr talman! Birgit Henriksson tackade för de upplysningar hon fick av utrikesministern. Jag vet inte om jag kan göra likadant, för den upplysning jag fick var egentligen goddag--yxskaft. 2 miljoner har anslagits, sade utrikesministern, men något svar på vad regeringen verkligen tänker göra åt problemet fick jag inte. Min fråga var: Vad tänker regeringen göra åt problemet? Jag vet att svenska folket väntar på ett svar. Vi kan ju inte fullständigt dränera våra redan nu bedrövliga finanser på en inströmning av kanske hundratusentals flyktingar. Vi måste göra någonting åt detta.

Herr talman! Om Lars Moquist vill ha svar på de frågor han ställer, tycker jag att han skall väcka en ny interpellation, som då kan besvaras av så att säga rätt instans. Denna rätta instans synes mig vara invandrarministern, som har möjlighet att ta upp frågeställningen i dess helhet. Jag har besvarat en interpellation som har att göra med estniska polisen, Statens hundskola, m.m. Det är förklaringen till att jag inte har gett mig in i en större problematik. Till Birgit Henrikssson vill jag säga, som jag sade i mitt interpellationssvar, att vi utesluter inte någon form av samarbete mellan hundskolan och estniska polisen. Det som vi ser som ett stort problem är kostnaden och de många andra förslag som finns om hur vi kan hjälpa Estlands polis, tullmyndigheter m.fl. att fullfölja de uppgifter som är så väsentliga för ett suveränt och demokratiskt land.
Herr talman! Jag vill då lämna en kort förklaring till att jag tackade.

Leif Carlson har framställt en interpellation till justitieministern om förbättrat patentskydd för läkemedel. Ansvarsfördelningen inom departementet är sådan att det är jag som skall svara på interpellationen. För närvarande gäller samma patentskydd för läkemedel som för andra uppfinningar, dvs. 20 år. Problemet är emellertid att läkemedelspatent inte kan utnyttjas under hela denna tid eftersom läkemedlet inte får säljas innan det har godkänts för försäljning. Detta medför att den tid under vilken patenthavaren kan utnyttja sin ensamrätt till läkemedlet är kortare än 20 år. Det här är bakgrunden till att EG:s råd i juli förra året antog en förordning om tilläggsskydd för läkemedel. Avsikten är alltså att i någon mån kompensera patenthavaren för den tid som han förlorar genom att läkemedlet måste gå igenom ett administrativt tillståndsförfarande innan det får säljas. skulle regler motsvarande förordningen ha kunnat träda i kraft kort därefter i Sverige. Nu blev det ju inte så. EES-avtalet trädde inte i kraft den 1 januari 1993. I stället ser det ut som om ikraftträdandet av EES-avtalet blir försenat med sex månader, och ett beslut om svenska regler motsvarande förordningen om tilläggsskydd blir därför också försenat i motsvarande mån. Detta är inte bra. Av flera skäl borde regler om tilläggsskydd för läkemedel börja gälla samtidigt inom EG och i Sverige. I och för sig var ju en viss försening för Sveriges del oundviklig med hänsyn till det lagstiftningsarbete som krävs här. Men nu -- när ikraftträdandet av EES-avtalet ser ut att bli försenat med sex månader -- måste man försöka komma till rätta med saken. Det är olyckligt om svenska företag skall kunna få ett tilläggsskydd för ett läkemedel i EG men inte hemma i Sverige. Det kan ju mycket väl vara så att ett svenskt företags patent i Sverige löper ut innan regler motsvarande förordningen om tilläggsskydd börjar gälla här. Om inget görs, skulle dessa patenthavare inte kunna få något tilläggsskydd när sådana regler väl börjar gälla i Sverige. Jag delar alltså helt och hållet Leif Carlsons oro över att regler motsvarande EG-förordningen inte trätt i kraft i Sverige i anslutning till att förordningen började gälla i EG. Hur skall vi då komma till rätta med problemet? I Sverige pågår sedan någon tid ett arbete med en svensk lagstiftning om tilläggsskydd på grundval av förordningens bestämmelser. En departementspromemoria har varit ute på remiss. En lagrådsremiss på grundval av förslaget i promemorian förbereds. Till detta kommer att vi också måste, som sagt, göra något åt problemet med de patent som löper ut innan vi har någon lagstiftning om tilläggsskydd för läkemedel. I Justitiedepartementet har vi övervägt saken och till slut stannat för att den bästa lösningen är att skapa regler som innebär att tilläggsskydd också skall beviljas för patent som har löpt ut innan regler motsvarande dem i förordningen börjar gälla här. Vi har därför tagit upp frågan i EES förhandlingarna. Där har vi föreslagit en lösning som innebär att tilläggsskydd skall kunna meddelas trots att ett patent kan ha löpt ut under tiden den 2 januari 1993 till den dag förordningen börjar gälla i EFTA-länderna, dvs. trots att det inte finns något gällande patent att förlänga när ansökan om tilläggsskydd görs. Jag måste säga att till en början mötte förslaget kanske en viss tvekan, men nu har det uppnåtts enighet om att göra på det sättet. På detta vis skulle man till stor del få bukt med det problem som Leif Carlson tar upp i sin interpellation. Men om det inom en månad eller så skulle visa sig att ikraftträdandet av EES-avtalet drar ut på tiden, tänker jag ge mina medarbetare i uppdrag att börja utarbeta ett förslag till en nationell lagstiftning om tilläggsskydd. Jag delar alltså helt Leif Carlsons uppfattning att denna fråga måste lösas på ett skyndsamt och för svensk läkemedelsindustri tillfredsställande sätt.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för det mycket positiva svaret. Anledningen till att jag har ställt denna interpellation är, som har framgått, att svensk läkemedelsindustri hotas av ett sämre patentskydd jämfört med de flesta länder av betydelse. Det finns inte skäl för att vi inte skall göra vad vi kan för att svensk industri skall ha likvärdiga förhållanden jämfört med andra. Svensk läkemedelsindustri bidrar inte obetydligt till våra exportinkomster och även att forskning och kompetens behålls inom landet. Herr talman! En av de mest påtagliga orsakerna till de senare årens terapiförbättringar inom sjukvården är introduktion av nya, mer effektiva, läkemedel som forskats fram. Den forskande läkemedelsindustrin är i hög grad beroende av ett starkt patentskydd för en mycket långsiktig verksamhet. Om man inte effektivt kan skydda sina forskningsresultat från efterapningar under en tillräckligt lång tid, kommer incitamentet att satsa på forskning och utveckling att minska. Forskningscentra kan då flytta ut till andra länder som erbjuder bättre patentskydd. Med den förskjutning av tidsplanen för EES fördragets ikraftträdande som har skett och det faktum att EG har infört ett förbättrat skydd, vilket redan t.ex. Japan, Korea, Mexico och Australien har, uppstår nu en hotbild mot svensk läkemedelsindustri och dess forskningsvillighet i hemlandet. Herr talman! Jag hade tänkt fråga statsrådet om möjligheten att, så att säga, ge ett bättre skydd som skall gälla retroaktivt från den 2 januari, då EG:s SPC-förordning trädde i kraft. Redan nu i januari går tre svenska patent ut, varav två skulle kvalificera sig för SPC-förordningen. Statsrådet har dock i sitt svar visat att man redan på ett, så vitt jag förstår, snabbt, handlingskraftigt och tillfredsställande sätt angripit problemet. Det ligger ju i läkemedelsforskningens natur att vara extremt känslig för patenttidens längd. Det beror på de stora kostnaderna, den långa prövotiden med bl.a. klinisk prövning som skall värderas och den ändock stora osäkerheten om produktens värde på sikt. Patenttiden har ju sjunkit från nominellt 20 år ner till ungefär 7,6 år på grund av att det administrativa förfarandet tar så lång tid. Skulle svenska regler medföra att forsknings och utvecklingsvilligheten minskar i Sverige och produktionen flyttar ut, minskar också möjligheterna att utveckla medicinsk terapi. Mediciner kan visserligen importeras, men det finns stora vinster för svensk sjukvård att delta tidigt i utvecklingen, i kliniska prövningar och utvecklandet av terapin. En minskning av uppfinningstakten drabbar inte bara patienterna utan hela samhället. Bättre läkemedel medför minskad vårdkonsumtion, färre sjukskrivningsdagar och färre förtidspensioneringar. Det här har klart visats i undersökningar. Ett minskat utbud av nya och bra läkemedel innebär också att exportpotentialen påverkas negativt och därmed hela landets välstånd. Vi har alltså allt att vinna på att ha en slagkraftig svensk läkemedelsindustri. Det är därför jag vill påtala vikten av att nu, så fort som möjligt, införa samma patentskydd som EG-förordningen ger. Herr talman! Jag vill åter tacka statsrådet för svaret, som inte bara är verbalt positivt utan också visar att arbetet på att uppnå det jag har påtalat pågår för fullt. Det gäller även den besvärliga situationen med patent som går ut efter den 2 januari men före den dag EG:s regler kan gälla i hela EES-området. Den handlingsberedskap för nationell lösning om ikraftträdandet av EES-avtalet försenas ytterligare -- som jag efterfrågade -- finns också. Jag är nöjd med svaret, och jag finner därför inte något skäl att förlänga debatten för dess egen skull. Kammaren är ju full av livaktiga debattörer!

Herr talman! Marianne Andersson har ställt en fråga till mig om den parlamentariska kommitté som nu tillsätts för att se över invandrings och flyktingpolitiken. Frågan är ställd mot bakgrunden att kommittén fått direktiv att lämna sitt delbetänkande om flyktingfrågorna först i mars Marianne Andersson hävdar vidare att hon uppfattat att asylfrågorna över huvud inte alls skall behandlas i kommittén. Detta måste grunda sig på ett rent missförstånd. Asylfrågorna har en mycket hög prioritet i kommitténs arbete. Det finns flera skäl till att vi har valt en viss tågordning för utredningsarbetet. Regeringen är självfallet medveten om de många aktuella problemen inom flyktingområdet och att dessa påkallar snabba, men också väl genomtänkta lösningar. Därför har vi givit direktiv om att ett arbete med särskilt de asylrättsliga frågorna skall komma i gång omedelbart kommittén är tillsatt, vilket beräknas kunna ske inom de närmaste veckorna. Arbetet på denna punkt skall handla om hur asylrätten tillämpas internationellt och hur omvärldens asylregler förhåller sig till de svenska förhållandena. Denna studie, inkl. de överväganden och förslag som den kan aktualisera, skall vara avslutad med en rapport senast den 1 Ett skäl till att vi har valt att lägga det samlade immigrationspolitiska förslaget först mot slutet av utredningstiden har att göra med utvecklingen i fråga om den europeiska integrationen. Inom EG sker en utveckling och det finns ambitioner att bringa ländernas invandringsregler i samklang. Redan det förhållande att de inre gränskontrollerna avvecklas och att en gemensam yttre gräns kommer att gälla pekar på behoven av samordning. Under medlemskapsförhandlingarna, som nu inletts, kommer Sverige att följa och i vissa frågor behöva anpassa sig till den utveckling som sker inom Gemenskapen. Att under tiden fram till ett eventuellt medlemskap göra stora förändringar i regler som rent logiskt måste samordnas i Europa inom de närmaste åren vore mindre välbetänkt. Det är då i stället mer angeläget att i den europeiska integrationsprocessen framhålla de svenska ståndpunkterna och försöka vinna gehör för traditionellt svenska humanitära principer för invandring och skydd för flyktingar. Ytterligare ett skäl för den valda tågordningen för utredningsarbetet är vår oro över de brister som vi har erfarit just i integrationen och nyanlända invandrares möjligheter att snabbt komma i gång med ett eget liv baserat på egen försörjning genom plats i arbetslivet. Detta är en mycket angelägen utredningsuppgift för kommittén. En genomgripande översyn av hela invandrarpolitiken har också föreslagits av riksdagens revisorer. Detta arbete kommer nu alltså i gång snabbt.

Herr talman! Det faktum att vi nu tillsätter den här utredningen innebär inte ett förbud mot förändringar i utlänningslagstiftningen under tiden utredningen pågår. Det finns t.ex. en utredningsman som har i uppdrag att se över vissa delar av utlänningslagstiftningen. Det arbetet torde bli klart om någon månad. Dessutom kommer jag i ett senare frågesvar att avisera att en utredning redan har tillsatts om straffbestämmelserna för smuggling. Det är alltså inte något stopp för förändringar i utlänningslagstiftningen under den här perioden. Däremot är de mer grundläggande asyl och invandringsfrågorna beroende av EG-samarbetet, men också av det som Marianne Andersson tog upp, nämligen massflyktssituationen. I fråga om denna pågår också ett internationellt arbete där Sverige leder en informell internationell arbetsgrupp i syfte att nå en europeisk överenskommelse om massflyktssituationer. Det är naturligtvis vår förhoppning att det arbetet skall leda till en internationell överenskommelse. Men jag tror inte att man skall förvänta sig att den skall komma fram särskilt snabbt. Det är anledningen till att vi har valt den här tågordningen för arbetet.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

Herr talman! Gustaf von Essen har, mot bakgrund av uppgifter i massmedier om ett tilltagande våld mellan olika flyktinggrupper på Invandrarverkets förläggningar, frågat mig vilka åtgärder regeringen ämnar vidta för att stoppa våldet. Det är Statens invandrarverks uppgift att svara för mottagande av asylsökande. Jag är övertygad om att verket gör sitt bästa för att sköta detta ansvarsfulla arbete på ett sådant sätt att konflikter undviks. Det kan emellertid i vissa situationer vara svårt att undvika att motsättningar uppstår mellan olika grupper av asylsökande som vistas på samma förläggning eller sluss. Enligt uppgift från Invandrarverket har dock inte våldet på Om en enskild asylsökandes säkerhet hotas har denne självfallet rätt till samma skydd som alla andra som bor eller vistas i Sverige. Dess bättre har polisiära insatser bara varit nödvändiga i undantagsfall. Invandrarverkets förläggningschefer har hittills som regel kunnat lösa de konflikter som har uppstått genom att ordna byte av rum, lägenhet eller förläggning. Även om man kan förstå att det kan uppstå bråk mellan olika etniska grupper, mot bakgrund av situationen i deras hemländer, är det naturligtvis inte acceptabelt. Det kan finnas anledning att vara tveksam till att blanda vissa grupper av asylsökande. Jag inser dock att Invandrarverket måste välja de lösningar som är praktiskt möjliga.
Herr talman! Jag vill framföra ett tack för svaret. Det har rapporterats i massmedierna om ökade våldstendenser och ökad vandalisering under senare tid -- kanske i första hand under det senaste året. Åtminstone 400 våldsincidenter är kända från 1992. Hur många som verkligen äger rum vet man inte. Det är antagligen så, att många incidenter aldrig kommer till kännedom. Våldet finns under ytan. Hur stor del som anmäls vet man alltså inte. T.o.m. säkerhetschefen på SIV säger att de incidenter som anmäls skulle kunna utgöra toppen på ett isberg. Detta måste man ta ad notam. Jag tror, herr talman, att allmänheten är rätt oroad över dessa tendenser. Man bör inte tona ned problemet, utan i stället försöka ta reda på hur relevanta dessa uppgifter är. Har våldet ökat, eller har det inte? Hur allvarligt är det? Är det en tendens, en utveckling? Många olika aspekter finns med i sammanhanget. Det är förståeligt att de enskilda flyktingarna och flyktinggrupperna känner frustration och ångest. Man måste ta hänsyn till att det ibland t.o.m. pyser över. Jag skulle vilja fråga invandrarministern om det kommer att spela någon roll att den asylsökanden har varit med i en våldsincident av större eller mindre art när man prövar den asylsökandes rätt att få stanna kvar i Sverige. Kan man tänka sig omedelbara utvisningar i vissa fall? Hur är det med ersättningsskyldighet för den vandalisering som äger rum i vissa fall? Kan flyktingen bli ersättningsskyldig? Man skulle kunna tänka sig att flyktingen, om han eller hon inte har pengar, skulle få hjälpa med arbete och spika ihop de saker som förstörts. Jag tror att det vore bra om invandrarministern kunde ge klara signaler vad gäller dessa frågor, så att allmänheten förstår att de tas på allvar.
Herr talman! Jag tror att det är viktigt att försöka ta reda på om de påstådda uppgifterna om en ökning av våldet på flyktingförläggningar är riktiga eller inte. De undersökningar som har gjorts inom Invandrarverket tyder inte på att våldet har ökat. Däremot har vi fler asylsökande än tidigare, och därför kan våldet naturligtvis ha ökat. Det kan inte röra sig om en ökning i förhållande till antalet asylsökande. Jag tror inte heller att man skall tona ned problemet. Problem som man försöker sopa under mattan kan man heller inte bearbeta. Det är viktigt att man kan bearbeta dessa problem, och att de som kommer till Sverige får klart för sig vilka normer och regler som gäller i vårt land. Man skall ha klart för sig att en del av det rapporterade våldet inte är våld mellan olika etniska grupper. Det finns våld inom familjerna, våld mot barn, kvinnovåld osv. Detta våld redovisas också i de siffror som kommer fram. Det finns olika regler för huruvida våld av olika slag har inverkan på rätten att stanna i Sverige. Det förekommer dessutom att man snabbehandlar ansökningar från asylsökande som är ovanligt stökiga på förläggningarna.
Herr talman! Jag inser också att vi måste vara nyanserade när vi talar om dessa saker. Det hjälper ändå inte att säga att våldet inte har ökat, att det inte är så farligt våld eller att det är normalt våld. Det rör sig ändå om våldsincidenter som är allvarliga. Det står i svaret som invandrarministern gav att polisiära insatser dess bättre bara varit nödvändiga i undantagsfall. Det tyder på att problemen kanske trots allt i någon mån sopas under mattan. Problemen stannar på förläggningarna och kommer inte fram på det sätt som är nödvändigt för att man skall kunna stävja våldet. Jag tror att polisen måste få utreda våldsincidenter så fort de uppstår, just därför att man skall få klarlagt hur det ligger till och för att man skall få en ordentlig prövning av det. Det är helt nödvändigt att man går till väga på det sättet. Gör man det, kommer man också att kunna klarlägga om våldsincidenterna får en betydelse i samband med asylprövning eller inte. I annat fall vet vi inte detta. Våld får aldrig löna sig.
Herr talman! Jag tror att man skall uppskatta att förläggningschefer och förläggningspersonal kan hantera dessa frågor, när de är av den karaktären att de kan och bör hanteras av förläggningspersonal. Bland de inrapporterade incidenterna finns t.ex. bråk i tvättstugor. Det kan ju faktiskt även i vanliga svenska tvättstugor råda olika uppfattning om saker och ting. Jag tror inte att man skall belasta polisen i onödan. Jag håller däremot med om att det är mycket viktigt att regelrätta brott, framför allt våldsbrott, rapporteras till polisen. Det är den signal som behövs. Den person som begått våldsbrottet skall naturligtvis också straffas för detta.
Herr talman! Det vore bra om man kunde klarlägga att våld och våldsinsatser -- då talar jag givetvis inte om bråk i tvättstugan utan om grövre bråk -- skall ha en klar betydelse när personens asylansökan prövas. Man får annars en känsla av att det inte spelar någon roll att en flykting uppför sig på ett visst sätt, därför att vederbörande ändå kommer att få stanna. Det måste klarläggas, helst från auktoritativt håll, att det inte är fallet om man har begått ett brott. Frågan om ersättningsskyldighet i samband med vandaliseringar måste också klarläggas. Vilken rätt har förläggningarna att föranstalta om ersättningsskyldighet i samband med vandaliseringar? Det är också en fråga som jag tror att allmänheten är intresserad av att få svar på.

Herr talman! Ingela Mårtensson har frågat mig vad jag avser att ta för initiativ för att inte människor skall luras hit på falska grunder och utnyttjas av maffian i Baltikum och Ryssland. Sten Andersson i Malmö har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta i syfte att stoppa smugglingen av människor till Sverige. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Jag har redan tidigare haft anledning att här i kammaren tala om hur upprörd jag är över att hänsynslösa personer utnyttjar andra människors nöd, genom att kräva stora summor i betalning för att smuggla in asylsökande. Det är viktigt att ge klara signaler om att Sverige inte accepterar sådan verksamhet. Inom Kulturdepartementet utarbetas för närvarande en promemoria som behandlar möjligheterna att skärpa straffen för människosmuggling och ökade möjligheter att förverka t.ex. båtar som används för människosmuggling. Jag anser att det är av största vikt att utöka samarbetet med främst de baltiska länderna, men också med Ryssland. Vi måste tillsammans försöka komma till rätta bl.a. med sådana problem som den människosmuggling som äger rum från baltiskt territorium. De baltiska länderna befinner sig i ett utvecklingsskede. Såväl gränskontrollen som migrationsmyndigheterna håller på att byggas upp. Det svenska suveränitetsstödet spelar en viktig roll i detta arbete. Jag planerar att resa till Estland och Lettland inom kort för att diskutera ytterligare svenska hjälpinsatser med baltiska kolleger. Sverige är berett att bistå med såväl juridisk expertis på lagstiftningsområdet som konkreta åtgärder för flyktingmottagande, allt i syfte att underlätta för de baltiska staterna att uppfylla Genèvekonventionens krav. Regeringen skall också undersöka om det finns åtgärder man från svensk sida kan erbjuda för att hjälpa de baltiska länderna med t.ex. gränsbevakning. Det finns redan en svensk polis placerad vid ambassaden i Tallinn och ytterligare svensk närvaro övervägs också i Ryssland. Statsministern har vid sitt besök i Moskva nyligen tagit upp dessa frågor. De asylsökande som i dagsläget kommer till Sverige med smugglare via Baltikum, kommer naturligtvis liksom alla andra asylsökande att få sina ansökningar prövade individuellt. Frågan om avvisning till hemlandet eller något annat land avgörs av de lagtillämpande myndigheterna på grundval av de skäl den enskilde asylsökande åberopar och vad som i övrigt framkommit i ärendet. Om man efter en sådan prövning fattar negativa beslut är det angeläget att dessa kan verkställas med största skyndsamhet.
Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Svaret är inriktat på framför allt att skärpa straffen och att komma till rätta med problemen med människosmuggling. Man kan enbart konstatera att människor som är tvungna att fly av en eller annan orsak kanske måste använda sig av möjligheten att bli utsmugglade. Det kanske är förutsättningen för att kunna fly. Den här frågan är ju väldigt känslig. Jag menar att det säkerligen finns anledning att diskutera hur man kan skärpa straffen. Man bör emellertid också ha i åtanke att en förutsättning för att människor ska kunna fly är att andra människor ställer upp och hjälper till. Vi vet ju vad svenskar tidigare har gjort för att exempelvis judar skulle kunna fly undan förföljelser. I rådande situation finns det en maffia som på ett mycket otillbörligt sätt utnyttjar situationen. Rapporter som kommer via massmedierna tyder ju på det. Det kanske inte heller är fråga om att människor flyr p.g.a. politisk förföljelse, utan att människor luras att fly. Jag tänker särskilt på de människor som kommer från irakiska Kurdistan. Just det här området har ju kurderna själva kontroll över, med hjälp av FN alliansen. Jag var själv där som valobservatör i maj förra året, när man valde representanter till sitt eget parlament. Jag tycker att det, i en region där det minst av allt råder demokrati, finns mycket stor anledning att stödja de pågående försöken till en demokratisk utveckling. Det är mycket tragiskt att människor luras att åka ifrån dessa områden. Jag vänder mig emot det och frågar: Hur kan man förhindra detta? Jag menar också att man måste få ut information, så att ingen tror att det bara är att komma hit till Sverige för att få både det ena och det andra.
Herr talman! Jag tackar också för svaret. Det är okej att ta båtarna i beslag, eftersom de representerar ett visst värde. Att skärpa fängelsestraffen, det är emellertid totalt meningslöst. Det är ett slag i luften. Vad är det som händer i praktiken? Jo, en rysk sjöman, som får fyra månaders fängelse i Sverige, tjänar under denna tid tio årslöner. Jag kan nästintill garantera att det i dag både i Baltikum och i Ryssland finns en kö av besättningsmän som vill tjänstgöra på dessa fartyg, därför att männen absolut inte har någonting att förlora. Det är ungefär samma sak som när en svensk byggnadsarbetare åker till arabstaterna och bor isolerat i sex månader, för att tjäna en massa pengar. Denna aspekt får vi inte lov att glömma. Jag skulle i stället vilja föra in i debatten möjligheten att ''fingra'' på biståndet till Baltikum och Ryssland, om det visar sig att myndigheterna i dessa länder inte aktivt vill medverka till en lösning av problemet. Herr talman! Jag har slutligen två frågor att ställa. Statsrådet säger att för dem som har kommit denna väg och som får ett negativt besked på sin asylansökan skall avvisningen verkställas skyndsamt. Är det någon skillnad för dem som kommer den här vägen och för dem som kommer andra vägar, vid ansökan om asyl? Vilken erfarenhet har Sverige när det gäller effektiv gränsbevakning och på vilket sätt utförs den när det gäller skydd mot asylsökande?
Herr talman! Det finns anledning att av litet olika skäl närmare se över lagstiftningen när det gäller smuggling, dels för att utröna möjligheterna att beslagta båtar, dels för att titta på straffbestämmelser över huvud taget. Det finns också anledning att undanröja den oklarhet som i dag finns om man på ett vanligt medmänskligt humanitärt sätt vill hjälpa en medmänniska, utan att därmed ha något vinningssyfte -- det som Ingela Mårtensson berörde i sin inledning. I dag är rättsläget på den punkten litet oklart. Jag tror inte heller att man klarar av att stoppa den här trafiken enbart genom att se över svensk lagstiftning. Den viktigaste verksamheten sker i en kedja från det land som flyktingarna kommer ifrån, över Ryssland. Diverse olika delar ingår i smugglingskedjan. Det är därför av helt avgörande betydelse att myndigheterna i Ryssland och i de baltiska staterna själva vill beivra och förhindra denna verksamhet. Intresset finns. Man vill inte att länderna skall fungera som bas för uppbyggande av en maffia, en maffia som inte bara sysslar med flyktingfrågor, utan även droger och liknande. Man är inställd på att bekämpa det här. Sverige bör då ställa upp med den erfarenhet och kunskap som finns här. Inom Östeuropabiståndet finns det en del som kallas för suveränitetsstödet. Det omfattar i dag ungefär 50 miljoner kronor, och det går ut på att hjälpa länderna, inte minst de baltiska staterna, att hävda sina gränser. Inom ramen för det stödet har Sverige exempelvis skänkt ett kustbevakningsfartyg. Det finns även kontakter när det gäller gränskontrollen österut. Det finns därför ingen anledning att börja diskutera indragande av bistånd till dessa länder, tvärtom.
Herr talman! Jag är glad över att Birgit Friggebo tar upp diskussionen om hur man skall skärpa straffen för människosmuggling och ger en mer nyanserad syn. Jag vill återkomma till irakiska Kurdistan. Jag skulle vara glad om Birgit Friggebo ville åka till irakiska Kurdistan för att förvissa sig om hur situationen är. Väldigt många av dem som nu har kommit hit kommer just därifrån. Enligt uppgifter som jag har, har de kommit under falska förespeglingar. Det finns därför anledning att ge information i området. Samtidigt skall man göra insatser i irakiska Kurdistan. Det försiggår nu en bojkott riktad mot Dessutom bojkottar den irakiska regimen det kurdiska området, vilket gör att de ekonomiska förhållandena för människorna där är enormt svåra. Vi måste därför stödja irakiska Kurdistan och den demokratiska utveckling som är på gång. Det behövs alltså mer stöd utifrån, annars kommer människor att fly därifrån.
Herr talman! När jag talade om att eventuellt dra in bistånd gällde det en situation där man kunde bevisa att myndigheterna i Ryssland eller i de baltiska staterna inte aktivt medverkade till att förhindra den här processen. Precis som statsrådet säger, finns det i de här länderna en välorganiserad maffia. Maffian är så pass välorganiserad att den även sträcker sig långt in på myndigheternas område. Det måste vi se mycket allvarligt på. Sedan vill jag säga några ord om det här med fängelsestraff och dess verklighetsanknytning. I dag har en intern på ett svenskt fängelse rätt till arbete på vardagar. Om han inte får arbete, utan blir arbetslös, blir hans ersättning från A-kassan 40 kr per dag. Herr talman, 40 kr motsvarar normalpensionen per månad i Ryssland. Då förstår ju var och en vad sex månaders fängelse i Sverige -- där man kan jobba och tjäna kanske uppemot en hundralapp om dagen -- innebär för positivt för dessa besättningsmän.
Herr talman! Jag tycker att Sten Andersson själv visar på ineffektiviteten med att bara försöka ändra svensk lagstiftning. Det behövs massiva åtgärder inne i Ryssland och Baltikum. Syftet måste vara att de skall ha en egen flyktinglagstiftning, så att de kan tillträda Genèvekonventionen och på det sättet ingå i det internationella samfundet för ett gemensamt ansvarstagande för flyktingar. Jag är av samma uppfattning som Ingela Mårtensson. Det är viktigt att man snabbt kan få fram en signal till de personer som luras ifrån sina hemländer via Ryssland och Baltikum till Sverige. Jag är av den uppfattningen att våra myndigheter snabbt bör komma fram till ett beslut om hur flyktingarnas asylansökningar skall handläggas. Vi har ju alla kännedom om den förändrade situationen i irakiska Kurdistan. Där talar man ju nu om ett autonomt område. I dag kan nog den bedömningen göras att man inte kan anföra flyktingskäl för att söka sig bort ifrån det området.
Herr talman! Jag skall inte förlänga debatten i onödan, men det står i statsrådets skrivna tal att man vill skärpa straffen. Det är en av vägarna att gå fram. Jag menar, precis som det talades om i en tidigare fråga, att det är det verkliga sättet att sopa problem under mattan. Om vi skärper straffen i de här fallen, kommer vi med stor sannolikhet att få uppleva många problem framöver. Jag är nöjd med de andra metoder som statsrådet här har redovisat, och jag hoppas att framför allt samarbetet med Ryssland och de baltiska staterna kan ge effekt, för det är det enda som faktiskt kan ge resultat.
Herr talman! Låt mig då ge mig in i den här diskussionen. Skärpta straff kan innebära olika saker. Det kan innebära att man skärper fängelsestraffen. Det kan innebära att man tar bort fängelsestraffen och i stället utdömer mycket höga böter. Då är det inte alls lönsamt att sitta i svenska fängelser. Det uppfattas dock normalt i juridiska kretsar som att man mildrar straffen om man inför bötesstraff i stället för fängelsestraff. Men just dessa frågor skall den här interna utredningen på departementet klargöra. Syftet måste ju vara att vi bidrar till att stävja verksamheten.
Herr talman! Då måste jag fortsätta debatten, därför att i dag är det så att jag, om jag blir åtalad och dömd till att betala böter och inte kan betala dem, blir satt i fängelse. Under den fängelsetiden har jag rätt till arbete, och pengarna för det arbetet kan inte kronofogden ta. Den lösningen är absolut inte acceptabel.

Herr talman! Frågornas dignitet skiftar, men den här ordningen kan inte hjälpas. Tidigare fick man ersättning för att man höll en hund åt Rikspolisstyrelsen. Den summan var fastställd så att man inte skulle tjäna pengar på att hålla hunden. Den skulle täcka de kostnader som ansågs nödvändiga. Sedan kom skattereformen som skulle förenkla allting. Nu vet jag att statsrådet inte var någon försvarare av skattereformen. Men, nu plötsligt skulle man börja samla på kvitton. Den summa som tidigare var avsedd att täcka kostnaderna skulle man styrka genom kvitton. Detta är krångligt, och folk förstår det inte. Jag kan se framför mig den taxeringsnämnd som skall hantera dessa kvitton. Vad är det som säger att en polis inte påstår att hunden äter samma mat som vi, alltså även oxfilé och fläskstek och allt vad det kan handla om? Hur skall man styrka det? Gäller det bara burkar med hundmat? Man har en gång fastställt en summa som skall motsvara de verkliga kostnaderna. Låt den då vara. Krångla inte till det och begär att folket skall samla kvitton, en bestämmelse som man på ett mycket lätt sätt kan kringgå. Man gör folk till förbrytare, eller småkriminella, med det här systemet. Det är onödigt. Det finns ju inte en person i dag, som har en hund, som inte med lätthet kan komma upp med kvitton på det här beloppet. Om de sedan är korrekta eller ej kan ju ingen taxeringsnämnd avgöra. Därför bör sådana bestämmelser tas bort.

Herr talman! Det är bara en, men förvisso icke oväsentlig, skillnad. Vad gäller ledamöternas kostnadsersättning, som statsrådet drar in i debatten, har man alltid behövt styrka sina avdrag. Men före skattereformen gällde detta inte för dem som var fodervärdar åt Rikspolisstyrelsen. I och med att man införde skattereformen måste man styrka sina avdrag. Man tar kvitton ur hushållskassan varje vecka och samlar dem. Då kan man styrka det belopp som man skall ha. Sedan kan ingen taxeringsmyndighet göra någonting åt det. Att ha en sådan bestämmelse kvar skapar bara byråkrati och ett misstroende mot vårt skattesystem. Faktum är att vi skall sträva efter att få det här så enkelt som möjligt. Det är det väl inte i dag inom alla områden.

Herr talman! Jag förstår statsrådets argumentation. Det har tidigare bestämts vad det kostar att hålla en hund. Varför skall man då vid införandet av en skattereform -- som skall innebära förenklingar -- börja kräva in kvitton? Detta upplevs definitivt inte som någon förenkling av dessa människor.
Enligt uppgift förhalar de ryska myndigheterna ånyo frågan om trupptillbakadragande från Baltikum. Omgrupperingar i Lettland har också väckt oro. Vilka initiativ kan Sverige bl.a. som ESK ordförande ta för att underlätta förhandlingarna mellan de baltiska staterna och påskynda ett trupptillbakadragande? En utredning har tillsatts av Riksskatteverket för att utreda förutsättningarna för en regional samordning av verksamheten vid kronofogdemyndigheterna. I samband med detta får exekutionsväsendet nya huvudorter. Min fråga är: Skall en så övergripande reform endast behandlas inom Riksskatteverket?
Jag förstår att det kan vara svårt att ändra på de enskilda fallen. Jag hoppas statsrådet förstår att de som drabbas av dessa regler är negativa.

Herr talman! Jag vill tacka statsrådet för det svar jag har fått. Jag vill betona att det finns en oro i Uppsala län, som jag kommer från, för den rad av negativa förändringar som föreslås för länet. Vi upplever att detta är en av de negativa förändringarna. Vi kan självfallet inte acceptera förslaget i utredningen att Uppsala inte skall bli huvudort i regionen. Både kronofogdemyndigheten, i vars styrelse jag sitter, och länsstyrelsen i Uppsala län har diskuterat denna fråga och går givetvis emot utredningens förslag. Statsrådets nej i svaret till min fråga är naturligtvis positivt för min del. Det innebär att när ärendet kommer hit till riksdagen får jag möjlighet att återkomma i frågan och diskutera detaljerna.

Herr talman! Vi är självfallet överens i den frågan. Givetvis skall vi, när det finns möjligheter, spara pengar. Det råder inga tvivel om att vi är överens i den frågan. Sedan kan man naturligtvis ha olika meningar om hur sparandet skall gå till. Det har också diskuterats om kronofogdemyndigheter och skattemyndigheter skall slås samman. Vad jag vet läggs sådana förslag fram varje år. I det här fallet gäller frågan kronofogdemyndigheter. Jag återkommer till frågan när den kommer på riksdagens bord. Jag vill hälsa från oss i Uppsala län att vi inte gärna släpper det här ifrån oss utan debatt.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Det var klarläggande på flera punkter. Bl.a. fick vi reda på att det inte alls var så många människor som var berörda av kvarskatten -- som framgick i tidningsuppgifter för någon vecka sedan. Frågan blev med ens några hundra tusen personer färre. Det är också tillfredsställande att statsrådet är beredd att ge en utredning i uppdrag att se över frågan om 25-kronorsgränsen och att senare lägga fram ett förslag. Jag vill på det här stadiet fråga om statsrådet bedömer att kostnaderna för indrivning av statens fordringar står i rimlig proportion till det som kan drivas in. Jag är litet rädd för att man lägger ned alltför mycket tid på att driva in förhållandevis enkla fordringar, som kostar tid och resurser och som inte ger något, när det finns andra och mer angelägna indrivningsfrågor som ligger på myndigheternas bord.

Herr talman! Bo Lundgren och jag är i och för sig överens. Vi kommer naturligtvis inte mycket längre genom att utreda frågan i dag. Men jag vill ställa en sista fråga till statsrådet i det här avseendet. Hur bedömer statsrådet konsekvensen för ungdomars syn på sparande när sparandet på detta sätt blir föremål för beskattning? Finns det någon risk för en onödigt negativ syn på sparande?

Herr talman! Carl Fredrik Graf har frågat mig hur jag definierar de regionala problemens svårighetsgrad när anslagen mellan länen fördelas. Länsstyrelserna får använda länsanslaget till lokaliserings och utvecklingsbidrag, glesbygdsstöd och regional projektverksamhet. Riksdagen fastställer vilka områden som skall ingå i stödområde 1 och 2 och har därmed också sagt var de långsiktiga problemen är svårast. I dessa områden kan lokaliserings och utvecklingsbidrag lämnas, vilket givetvis måste väga tungt när länsanslaget fördelas. Regeringen har betonat betydelsen av insatser i glesbygden och skärgården, vilket leder till att län med stora sådana områden måste få större resurser än andra. Riksdagen har också i olika sammanhang lyft fram de regionala problemen i sydöstra Sverige, vilket förklarar dessa läns, i förhållande till andra sydläns, högre länsanslag. Detta är några av grundpelarna vid fördelningen av länsanslaget. Jag är medveten om att i stort sett samtliga län i rådande konjunkturläge anser sig ha fått ökade regionala problem. Samtidigt måste konstateras att de relativa skillnaderna mellan länen förändras mycket långsamt eller med andra ord att de regionala problemen fortsatt är störst i stödområdena. De sju s.k. skogslänen har under de senaste tio åren fått i storleksordningen tre fjärdedelar av länsanslaget oavsett konjunkturläge. I varje regionalpolitisk proposition görs en heltäckande analys av den regionala problembilden -- senast år 1990. Även inför varje budgetproposition görs en sådan genomgång. Därutöver sker en löpande analys på departementet som bl.a. används för att pröva eventuell inplacering i s.k. tillfälligt stödområde. Som jag nämnde i budgetpropositionen pågår för närvarande just en sådan analys. Vid bedömningen av den regionala utvecklingen sker en sammanvägning av en stor mängd kriterier. Jag vill bara nämna t.ex. befolkningsutveckling, flyttning, sysselsättningsutveckling, åldersstruktur, arbetslöshet, sysselsättningsgrad och befolkningstäthet. Som jag redan nämnt förändras de långsiktiga regionala problemen mycket långsamt, men givetvis kommer regeringen att göra en noggrann analys av eventuella långsiktiga förändringar inför fördelningen av länsanslaget för det kommande budgetåret.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret, även om svaret i och för sig inte var direkt överraskande. Jag skulle vilja ställa en följdfråga. Även om min fråga är principiell, ligger i grunden det förhållandet att Hallands län -- som jag kommer från -- har det lägsta anslaget. Något län måste få det lägsta anslaget. Halland har fått det lägsta anslaget under rätt många år -- trots att det har skett en del förändringar i länet. I svaret antyds det att statsrådet avser att föreslå förändringar av det hela. Vilka förändringar i utformningen planeras i den analys som pågår inom departementet?
Herr talman! Carl Fredrik Graf vet att utvecklingen i Halland har varit mycket stark under ett antal år. Nu är Halland, liksom andra län, också drabbad av lågkonjunkturen. Min förhoppning är att vi inom en överblickbar framtid får tillbaka en mera fullgod ordinarie arbetsmarknad. Den prövning som skall göras skall ta hänsyn till om det har tillkommit ytterligare stödområden och om något län har råkat väldigt illa ut i förhållande till övriga län. Samtliga län drabbas ju av en nedgång i denna konjunktur. Vi kommer att i första hand titta på om det har uppstått relativa skillnader mellan länen.
Herr talman! I budgetpropositionen står det i en annan bilaga än den som statsrådet är ansvarig för något om sakanslagen för vissa län. Man ifrågasätter om de alltid har använts på effektivaste sätt. Det kan naturligtvis diskuteras. Är statsrådet beredd att i en sådan fördelning väga in var den största potentialen kan finnas? Ett litet, ökat anslag för ett litet län av Hallands typ kan ge mycket bättre resultat än vad motsvarande nominella belopp ger i ett län med mycket stora problem. Är detta en tänkbar infallsvinkel vid en diskussion om dessa frågor?
Herr talman! Ett exempel som ligger nära det som Carl Fredrik Graf berör är t.ex. vad som hände vid föregående års extrafördelning. Halland fick någon miljon extra för ett livsmedelsprojekt som har stort halländskt intresse och innehåller mycket som är bra och som dessutom kan ha en framtida betydelse nationellt. Den typen av avvägningar kan vi göra.
Herr talman! Jag känner till det extraanslaget. Det var naturligtvis mycket välkommet, särskilt som det halländska näringslivet i stor utsträckning är beroende av jordbruket och livsmedelsindustrin. Jag tolkar detta som att det finns möjligheter att pröva denna fråga på nytt för Hallands del. Det lär ha inkommit en skrivelse till departementet i nämnda fråga. Herr talman! Jag vill ställa en sista fråga. I svaret säger statsrådet att förändringarna i länen sker mycket långsamt. Statsrådet sade här i debatten att han hoppas att vi skall återhämta en del av den förlorade utvecklingskraften i näringslivet. Jag vill passa på att fråga statsrådet: Vilken syn har statsrådet på att anslagskonstruktionen så dåligt följer den förändrade utvecklingen? Konstruktionen på anslaget är relativt låst, och man reagerar inte särskilt snabbt på förändringarna.
Herr talman! Det finns andra anslag, och det är mycket stora anslag. Anslaget till Arbetsmarknadsverket uppgår sammantaget under innevarande budgetår till ca 30 miljarder kronor. Där fördelas medlen efter sysselsättningsläget i resp. län. Inte heller detta är en oomstridd fördelning. Den ses också över med jämna mellanrum. Den fördelningen sker inte från departementet, utan det är

Herr talman! Georg Andersson har frågat mig om regeringen avser att med stöd av finansfullmakten tilldela Arbetsmarknadsstyrelsen ytterligare medel för innevarande budgetår. För att bekämpa främst ungdomsarbetslöshet under innevarande vinter och motverka nedgången av arbetsmarknadsutbildningen beslutade regeringen den 21 januari att, via finansfullmakten, tilldela Arbetsmarknadsstyrelsen ytterligare 2 miljarder kronor. Medlen skall i första hand användas till utbildningsbidrag vid arbetsmarknadsutbildning, ungdomspraktik och starta eget.
Herr talman! Jag vill tacka för svaret. Det kommer sent, men jag skall inte lasta arbetsmarknadsministern för det. Det är andra olyckliga omständigheter som lett till detta. Frågan ställdes den 15 januari, och då var situationen en helt annan. Arbetsmarknadsverket, länsarbetsnämnderna och arbetsförmedlingarna var tvungna att minska sina insatser för arbetsmarknadsutbildning, ungdomspraktik och andra åtgärder på grund av budgetläget -- de hade inte pengar -- medan arbetslösheten ökade fortsatt kraftigt. Redan i november varnade AMS regeringen för denna utveckling. Den 21 december presenterade AMS en framställan om 2,5 miljarder extra för att möta den olyckliga utveckling som innebar att man tvingades permittera dem som arbetade med åtgärder för de arbetslösa. Sedan uppstod en tvekan och en undran: Blir det några extra pengar? Kommer dessa 2,5 miljarder? Budgeten kom, och där nämndes ingenting om detta. Arbetsmarknadsministern talade litet allmänt om att det skulle bli någonting. Situationen är nu den att AMS måste hålla sin budget. De kan inte planera utifrån vaga löften. Regeringens beslut måste ligga till grund för deras planering. Det var i detta läge som jag ställde frågan för att få ett rejält besked. Den 21 januari fattade regeringen beslut om 2 miljarder. Min fråga är mot denna bakgrund: Varför detta dröjsmål, och varför denna prutning från 2,5 till 2 när nu AMS begärt 2,5 miljarder som ett minimum?
Herr talman! Till historieskrivningen hör också att riksdagen fattade beslut om i runda tal 8 miljarder till Arbetsmarknadsverket omedelbart före juluppehållet. I finansfullmakten finns sammantaget 2,5 miljard. Vore jag finansminister skulle jag känna det som en viss trygghet att det finns kvar 500 miljoner kronor, eftersom det är så pass lång tid kvar av budgetåret. Det kan uppstå situationer då finansfullmakten behövs.
Herr talman! De 8 miljarder som arbetsmarknadsministern nämnde hade AMS redan intecknat och räknat med. Det var ingenting som man såg framför sig som ett extra tillskott, utan det var redan utnyttjat i planeringen. Ändå tvingades man att planera för en avveckling av åtgärder samtidigt som arbetslösheten steg. Dessvärre är situationen fortfarande i stort sett densamma. Att regeringen inte utnyttjar hela finansfullmakten kan naturligtvis alltid diskuteras. Men jag vet knappast något område där dessa 500 miljoner behövs bättre än till att bekämpa arbetslösheten. Nu vet jag inte vad regeringen och finansministern har för avsikter med detta. Detta räcker nu inte. Det måste framför allt till kraftfulla åtgärder utöver dem som AMS förfogar över. Där har vi socialdemokrater presenterat ett omfattande program för investeringar och utbildningssatsningar. Det krävs snara beslut för att få en hygglig planering. Är arbetsmarknadsministern beredd att medverka till att vi får fram de snara besluten så att vi inte återigen hamnar i ett svårt planeringsläge?
Herr talman! Det är någon månad sedan som förberedelserna inför kompletteringspropositionen började. Nu kommer vi att ha en stor arbetsmarknadspolitisk debatt i morgon där naturligtvis denna fråga blir en av huvudfrågorna. På flera av de områden som diskuteras mår frågan bra av ytterligare beredning. Det finns ett område som jag gärna diskuterar, och det är utbildning i ordinarie skolväsende på olika nivåer. Där behövs besked snabbare. Å andra sidan vill jag redan nu säga att det vore intressant att se var dessa 11 miljarder som Socialdemokraterna inte har redovisat skall tas någonstans. Vi har alltid en plus och en minussida i vår budget.
Herr talman! Det finns några positiva antydningar i det arbetsmarknadsministern säger. Jag avläser ett halvt löfte att det i morgondagens debatt kommer att avslöjas några nya initiativ som skulle kunna vara ägnade att bekämpa arbetslösheten. Jag hoppas att det är en rätt tolkning. Arbetsmarknadsministerns chef, statsministern, har ju annars uttryckt sig mycket arrogant och snorkigt om våra initiativ för att få fram snara beslut. Det är inte bara på utbildningssidan, som arbetsmarknadsministern mycket riktigt påpekar, som det krävs en framförhållning för att ordna planeringen. Det behövs också i mycket hög grad på investeringssidan. Skall man snabbt få en sysselsättningsmässig effekt av ökade investeringar i vägar och järnvägar och ROT-program behöver vi få fram tidiga och snabba beslut i riksdagen. Den socialdemokratiska gruppen tog i går ett sådant initiativ. Jag vore tacksam om arbetsmarknadsministern ville dra sitt strå till stacken för att vi skall komma fram den vägen.

Herr talman! Karl-Erik Persson har utifrån uppgifter i pressen påstått att Arbetsrättskommittén kommer att föreslå förändringar i anställningsskyddslagen som innebär att man lättare kan avskeda anställda om de t.ex. förolämpar sin chef eller talar nedvärderande om sin arbetsledning. Mot denna bakgrund har Karl Erik Persson frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att förhindra förverkligandet av Av direktiven till kommitténs arbete finns klart uttalat att regeringen ställer sig bakom principen att en uppsägning från arbetsgivarens sida skall vara sakligt grundad. Av direktiven framgår vidare att även om förutsättningarna för uppsägning och avskedande är i huvudsak tillfredsställande bör kommittén vara oförhindrad att lägga fram förslag till eventuellt möjliga förändringar även i denna del. Några färdiga förslag från kommittén har ännu inte presenterats. Kommittén, som har till uppgift att se över hela den centrala arbetsrättsliga lagstiftningen, kommer i månadsskiftet mars/april med ett delbetänkande som omfattar bl.a. anställningsskyddsfrågor. Betänkandet kommer att remissbehandlas, och först därefter kommer jag och regeringen att ta ställning till kommitténs förslag.
Herr talman! Jag tackar arbetsmarknadsministern för svaret. Det är riktigt att jag har ställt frågan utifrån en tidningsartikel, men jag har inte påstått det som står i svaret. Det står bl.a. att lagen är mogen för översyn, men det skall inte räcka med att kalla sin chef för skitstövel för att få sparken. Då kan man ju fråga sig om man skall kalla honom för djävla skitstövel för att få sparken. Om vi hade haft en sådan lagstiftning skulle vi inte kunna komma åt arbetsplatser med mycket dåliga arbetsmiljöer och tiotusentals människor skulle riskera att få sparken. Det vet arbetsmarknadsministern också. Detta är ju innebörden av det som läckt ut. Då skulle man ju tala illa om sitt företag. Det är bra att den här uppgiften har kommit ut. Man har kommit till rätta med många dåliga arbetsplatser tack vare att en viss opinion har väckts kring detta. Om detta skulle gå igenom måste vi faktiskt ändra i grundlagen. Det skulle innebära att vi kraftigt inskränker människors yttrandefrihet. Detta måste ju gå ihop på något sätt, och vad jag kan se gör det inte det. Om det finns chefer som inte tål saklig kritik utan att man som anställd skall riskera att bli uppsagd, är frågan om de över huvud taget skall vara chefer. Man kan inte linda in dessa chefer i bomull och ställa dem vid sidan av den verklighet de faktiskt befinner sig i. Det kan inte gälla samma princip som i en affär, där man säger att kunden alltid har rätt. Man kan inte säga att chefen alltid har rätt. Vad finns det då för frihet och valmöjlighet? Det är faktisk ett dåligt förslag om det som står i tidningsuppgifter är riktigt. Jag hoppas verkligen att arbetsmarknadsministern i sådana fall rättar sin s.k. Arbetsrättskommitté så att detta aldrig kommer i tryck, utan försvinner i den papperskorg där det egentligen hör hemma.
Herr talman! Jag använde ordet påstått. Rätt skall vara rätt. Om detta var fel ord, ber jag om ursäkt för det. Jag delar Karl-Erik Perssons allmänna synpunkter att bra chefer är de som för en rejäl debatt med sin personal. Man skall kunna ta och ge argument. Det blir ingen bra utveckling om någon tyst skall leda en avdelning eller ett företag. Det är den levande debatten som för arbetsplatsen och företaget framåt.

Herr talman! Det hoppas jag verkligen, men efter vad som står i tidningsartikeln verkar det vara många i den här kommittén som har ungefär samma uppfattning som den jag har delgett arbetsmarknadsministern. Undantagen är faktiskt de chefer som uttalar sig. De säger precis tvärtemot. De säger ungefär samma sak som arbetsmarknadsministern, att man inte får lägga locket på. Det kommer aldrig att lösa problemen. Om man inte öppet och ärligt kan kritisera tror jag inte att man kan lösa företagens problem. Det är nog många företag i Sverige i dag som skulle behöva hjälp att lösa sin problem. Då måste man också vara beredd att få kritik. Då kommer en sådan lagstiftning på skam där folk riskerar att bli uppsagda om de är kritiska och kanske också konstruktiva i sin kritik.

Herr talman! Elvy Söderström har frågat mig om jag är beredd att verka för att SJ ges möjlighet att utnyttja sin option på regionaltåget X12. miljard kronor till AMS för tidigareläggningsbidrag. Dessa medel skall användas för att i samråd med de affärsverk som finansierar sina investeringar utanför statsbudgeten, samt med Byggnadsstyrelsen, inventera och initiera lämpliga projekt som kan komma i gång snabbt. SJ är således ett sådant affärsverk som kan komma i fråga för dessa medel, och AMS har redan beviljat Medlen som ställs till AMS förfogande är ännu inte förbrukade, och arbetet med att välja lämpliga objekt fortskrider. Möjligheter till ett tidigareläggningsstöd för X12-beställningar finns således. Det är inte regeringen som skall fatta beslut eller välja objekt, utan det är AMS. Eftersom det finns pengar kvar på anslaget ser jag gärna att SJ har ett sådant intresse för X12-tåg att de är beredda till konkreta förhandlingar med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

När det gäller den senare frågeställningen går detta inte in i den miljard som en i stort sett enig riksdag har sänt till AMS för upphandlingar. Däremot finns ett annat beslut, som fattades för ett par tre veckor sedan, nämligen att man ur det s.k. Dennispaketet släppte 2,5 miljarder för att bygga ut just kollektivtrafiken i Stockholm. Det finns då en möjlighet att en del kan användas till den här typen av tunnelbanevagnar. Det behöver förnyas. Om jag är rätt underrättad skall man också inrätta nya linjer i staden. Här finns det således en möjlighet.

Herr talman! Kjell Ericsson har frågat mig om regeringen har för avsikt förändra arbetslöshetsförsäkringens ersättningsregler för företagare och deras anhöriga eftersom dessa regler diskriminerar de nu aktuella grupperna. En särskild utredare skall till utgången av mars 1993 redovisa ett förslag till utformning av en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. Utredaren skall göra en total översyn av de nuvarande reglerna och i detta sammanhang särskilt uppmärksamma företagarproblematiken, vilket även innefattar problemen för de anhöriga till företagare. Det sker således ett arbete när det gäller denna problematik. Det är min uppfattning att det är mycket viktigt att noga se över de regler som gäller för såväl anhöriga som för företagare. Jag förutsätter att utredaren kommer med väl genomarbetade förslag rörande de frågeställningar som Kjell Ericsson tagit upp.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Jag har tagit upp den här frågan, eftersom det i den nuvarande lågkonjunkturen har uppstått många spörsmål om småföretagares rätt till A-kassa vid arbetslöshet. När det har uppstått arbetsbrist i företaget och företagaren har gått till A-kassan för att få ersättning, har han fått beskedet att han inte kan få någon ersättning innan han har avvecklat företaget. Detta svar får man trots att man har betalat in avgifter till A-kassan. Det här gäller även närstående till företagaren, t.ex. hustru eller barn som har drabbats av arbetslöshet. De får inte heller någon ersättning. Det kan ibland bara vara fråga om en tillfällig arbetsbrist. Om man då skall avveckla företaget för att få ersättning, så finns ju inte företaget sedan när arbete kommer in igen. Det kan t.ex. gälla en rörmokare som nu inte har jobb under några månader. Han kanske får jobb framåt sommaren igen. Om han skall få stämpla under de månader som han inte har jobb, måste han avveckla företaget. Det här verkar mycket skevt. Jag tycker också att det verkar diskriminerande gentemot småföretagarna. Det är bra att regeringen ser över bestämmelserna och förhoppningsvis kommer med bra förslag som gör att man kan komma till rätta med skevheterna. Det är har också varit oklart om vad som egentligen menas med ''företagare'' i det här avseendet. Jag skulle vilja fråga statsrådet om de här skeva bestämmelserna även gäller t.ex. för en ägare till en jordbruksfastighet som har annat arbete och som blir arbetslös i ett fall då fastigheten inte ger någon avkastning. Skall vederbörande behöva avyttra fastigheten för att få stämpla?
Herr talman! Om jag har förstått läget rätt så anser samtliga partier i denna riksdag att det allra viktigaste -- för att klara jobben -- är att skapa framtidstro i företagen. Reglerna för de små företagen och de anställda i dessa företag måste också vara rimliga. Om man har den uppfattningen måste man också se över samtliga regler som inte känns rättvisa. Det är oftast ingen lätt uppgift. Jag får åtskilliga brev som gäller den här typen av frågeställningar. Av en del brev framgår klart att dagens bestämmelser måste ses över. Därför väntar jag mycket ivrigt på det förslag som kommer ifrån utredaren. Kjell Ericsson avslutade med en fråga om jordbrukare. Det finns de som äger en fastighet, bedriver jordbruk i liten skala och arbetar heltid inom ett annat yrke. Reglerna för den typen av företagare -- det behöver inte vara fråga om jordbruk -- innebär att om de inte ökar omfattningen av driften kan de uppbära ersättning. I så fall har ju ingenting förändrats -- förutom att de har blivit arbetslösa. Det vore helt orimligt om det ställdes krav på att man skall avyttra en jordbruksfastighet för att man har råkat bli arbetslös. Det är inte heller så lätt att hux flux sälja en sådan fastighet. Den typen av regler kan vi inte ha. Det rör sig här om svåra handläggningsfrågor. Reglerna behöver ses över, och det kommer att göras.
Herr talman! Jag tackar för det här svaret. Det är bra att man får klarlägganden i dessa frågor. Många funderar i dag över vad som kommer att hända om de blir arbetslösa. Vi vill att folk skall starta företag. Skall man uppmuntra till att folk startar företag måste reglerna och villkoren vara rimliga och inte diskriminerande. Det är bra att man gör en översyn så att man får rimliga regler för småföretagare, så att de får samma möjlighet som andra att få ersättning vid arbetslöshet. Jag tycker att det är ett bra svar, och jag hoppas att de felaktiga reglerna rättas till så fort som möjligt.

Herr talman! Karl-Gösta Svenson har med hänvisning till uppgifter om att byggföretag som lämnar anbud till offentliga byggprojekt kan tvingas säga upp egen personal för att i stället anlita arbetslösa byggnadsarbetare, frågat mig om jag kommer att vidta några åtgärder. Ulf Melin har frågat mig om byggnadsprojekt som stöds av statliga medel minskar de reguljära uppdragen så att företag tvingas friställa egen personal för att sedan använda arbetskraft som anvisas av arbetsförmedlingen. Jag besvarar båda frågorna i ett sammanhang. Som Karl-Gösta Svenson och Ulf Melin förstår är det svårt för mig att uttala mig om exempel som jag inte närmare känner till. Det är också arbetsmarknadsmyndigheternas uppgift att svara för dessa frågor och jag bör som arbetsmarknadsminister inte ta ställning till de enskilda besluten tagna av dessa myndigheter. Men jag håller med frågeställarna om att den principiella frågeställningen är viktig. Det gäller att i det enskilda beslutet ta hänsyn till en rad aspekter som delvis kan stå i motsättning till varandra. De medel som anvisas för beredskapsarbeten skall i första hand syfta till att skapa arbetsmöjligheter för arbetslösa, främst för dem som varit arbetslösa en lång tid och riskerar att stämplas ut från A kassan och tappa fotfästet på arbetsmarknaden. Dessutom riskerar de att drabbas av de nedbrytande sociala konsekvenser som ofta följer i arbetslöshetens spår. Beredskapsarbeten skall omfatta uppgifter som utan stöd inte skulle bli utförda eller projekt som kan tidigareläggas. Detta är syftet med dessa anslag, och det är givetvis i arbetsmarknadsmyndigheternas intresse att anvisa så många långtidsarbetslösa som möjligt för dessa medel. Om projekten genomförs utan anvisad arbetskraft kan de möjligen leda till att arbetstagare inte blir arbetslösa men de skapar då ingen sysselsättning för de hårdast drabbade -- de långtidsarbetslösa. Vad gäller andra åtgärder som t.ex. infrastrukturinvesteringar, satsningar på byggprojekt inom kultursektorn, de två miljarder som anslagits till statliga byggen och den miljard till investeringar i affärsverken som AMS nyligen erhållit är kraven på att utnyttja av arbetsmarknadsmyndigheterna anvisad arbetskraft inte samma som för beredskapsarbeten. Där kan det handla om att man skall samverka med arbetsmarknadsmyndigheterna eller att man skall anlita anvisad arbetskraft om utförarens arbetskraft inte kan tillgodose arbetskraftsbehovet. Samtidigt vill jag peka på att av de totala investeringar och byggnationer som för närvarande igångsätts i landet så är det endast en mindre del som gör över den arbetsmarknadspolitiska budgeten och som är förknippade med krav på att vissa arbetslösa skall anvisas. Det är angeläget att de som anvisas till beredskapsarbeten inom byggsektorn är kvalificerade byggnadsarbetare. Outbildad arbetskraft som i hög grad kom in i branschen under överhettningen bör erbjudas andra möjligheter. I det sammanhanget är arbetslivsutvecklingen en viktig åtgärd, dvs. att man utför arbetsuppgifter för sin A Med tanke på hur allvarlig situationen nu är på arbetsmarknaden -- och jag tänker då inte minst på den omfattande långtidsarbetslösheten -- är det regeringens bedömning att yrkesarbetare som riskerar att ''stämplas ut'' skall ha möjligheter till beredskapsarbeten. Det är väsentligt att vi motverkar en permanent utslagning av arbetskraft och därmed motverkar de höga sociala och samhällsekonomiska kostnader som följer av den.
Herr talman! Jag tackar arbetsmarknadsministern för svaret. Med hänvisning till min frågeställning är jag naturligtvis inte helt nöjd med svaret. Jag tycker inte att det kan vara rimligt att framför allt mindre företag skall tvingas friställa sin egen personal för att komma i fråga avseende dessa jobb. Det är egentligen rätt fantastiskt att företrädare för en statlig myndighet uppmanar företagen att friställa sin egen personal för att få chansen till sådana jobb. Regeringen vill ju stimulera till ökat småföretagande. Det betyder väl i första hand att befintliga företag skall kunna leva vidare. Det är enligt min mening småföretag som drabbas av dessa bestämmelser, och dessa företag vill ju behålla sin personal. De har en mycket nära anknytning till sin personal och vill absolut inte avskeda den eller friställa den. Det gör de inte, utan de kämpar vidare på annat sätt. Men de får inte chans till dessa jobb, vilket de egentligen så väl behöver. Jag anser därför att arbetsmarknadsministern bör ompröva sin inställning, så att företagen kan konkurrera på lika villkor. Jag anser att de inte kan göra det i det läge som de nu befinner sig i. Jag tror inte att man löser dessa svåra arbetsmarknadsproblem genom denna typ av rundgång av pengar, som det kan innebära när företagen friställer personal och sedan anställer igen. Därför vädjar jag till arbetsmarknadsministern att tänka framför allt på de mindre företagen i denna fråga och att se till att vi får bättre regler som inte hämmar småföretagens utveckling.
Herr talman! Herr statsråd och herr medfrågeställare! Jag vill först och främst tacka för svaret på denna fråga. Jag tycker att det är ett gediget och bra svar. Det är utförligt och andas en vilja från arbetsmarknadsministerns sida att vilja lösa dessa problem. Som Karl-Gösta Svenson sade har detta mycket riktigt skapat problem. Jag har blivit uppringd av många byggmästare, framför allt småföretagare, som har varit förtvivlade just av det skälet att de har räknat på objekt osv. och kommit fram till att de måste säga upp personal för att i stället ta in personal från arbetsförmedlingen som riskerar att bli utstämplad. Tanken med systemet är uppenbarligen att man skall försöka skapa fler jobb. Precis som arbetsmarknadsministern säger i svaret skall det handla om nya objekt som egentligen inte är planerade. Men problemet är att man även för objekt som är planerade i den kommunala budgeten får dessa anslag. Det är inte rimligt. Jag tror att det är oerhört viktigt att man från Arbetsmarknadsdepartementet gör en snabb utvärdering av dessa pengar. Arbetsmarknadsministern tar i svaret även upp den outbildade arbetskraften. Byggsektorn hade under 80-talet en för stor kostym. Det talas om att den var ungefär 30 % för stor. Många av dessa arbetare var outbildade. Men även sådana som inte har dessa yrkesbevis blir anvisade av arbetsförmedlingen. Då blir det, precis som Karl-Gösta Svenson sade, en rundgång i systemet. Det är svårt för den lilla företagaren att förklara varför han skall behöva säga upp halva sin personal för att sedan ta in ny personal. Man måste fundera litet mer på detta och se till att man får bort detta system. Det är nämligen inte bra som det är nu.
Herr talman! Det här är en mycket svår avvägningsfråga. I alla avvägningsfrågor på olika områden som jag möter, märker jag att det är viss skillnad i handläggning från ställe till ställe. Så är den mänskliga naturen. Det är i och för sig inte så konstigt. Det som är besvärligt och som gör att denna regel nu är svårare än tidigare är att det är så få objekt för öppen marknad. När man annonserar ut ett objekt som innehåller beredskapsarbetare, skall det tydligt anges, så att byggmästaren i fråga skall veta att det inte blir fråga om egen arbetskraft utan även viss annan arbetskraft. Vad vi naturligtvis har att arbeta med är att få fler objekt på den helt öppna marknaden. Genom denna nya åtgärd, arbetslivsutveckling, tycker jag att det är möjligt att lätta litet grand på trycket när det gäller anvisningar till byggen där Arbetsmarknadsverket är inne. Det finns nu tillräckligt många yrkesutbildade, och det är i första hand dem som man långsiktigt måste ha kvar i byggbranschen. Under den otäcka toppen i byggbranschen 1989, 1990 och 1991 köpte man ofta människor från exportindustrin. Dessa människor måste förr eller senare lotsas tillbaka dit. Detta görs inte genom nya jobb i byggsektorn utan i så fall genom arbetslivsutvecklingsåtgärder. Jag förutsätter att Arbetsmarknadsverket är inriktat på detta, annars skall jag vid någon av mina regelbundna träffar med länsarbetsnämndsdirektörerna ta upp det. De objekt som man skall gå in i skall inte ligga i ordinarie budget, utan det skall vara fråga om klara tidigareläggningar.
Herr talman! Jag och Ulf Melin förstår att arbetsmarknadsministern har en svår uppgift i det svåra arbetsmarknadsläge som Sverige befinner sig i.

Därmed tackar jag för svaret.
Herr talman! Det är alldeles riktigt, som arbetsmarknadsministern säger, att man skall annonsera om man skall ha anvisad arbetskraft när det gäller dessa objekt. Men dilemmat är att alla dessa ROT-objekt i många kommuner i vårt land följer just denna typ av annonser. Jag menar att man då utnyttjar systemet. Därför är det viktigt att man tar upp detta med länsarbetsnämndsdirektörerna. Jag skall även ta upp en annan sak som arbetsmarknadsministern pekar på i svaret, nämligen att beredskapsarbeten skall omfatta uppgifter som utan stöd inte skulle bli utförda eller projekt som kan tidigareläggas. Men jag upplever att alla objekt, även om de är planerade, omfattas av detta stöd. Då innebär detta att man sänder fel signaler. Det är viktigt att man tar upp denna fråga, och även när det gäller den outbildade arbetskraften. Jag tror nämligen att vi på sikt lurar dessa människor.

Herr talman! Carl-Johan Wilson har frågat mig om jag relativt omgående kan vidta några åtgärder så att individuell studiefinansiering kan erbjudas så många folkhögskoleelever att de extra resurserna till folkhögskolorna blir utnyttjade. Frågan är ställd mot bakgrund av att elever, enligt Carl-Johan Wilson, avbryter sina studier när de inte erbjuds de studiestöd de hade räknat med, vilket resulterat i att fulltecknade kurser blivit inställda. De kurser som Carl-Johan Wilson avser är kurser som startas under våren 1993 genom uppgörelsen mellan regeringen och Socialdemokraterna. Denna satsning gjordes mot bakgrund av de behov av utbildningar som finns där de sökande själva väljer utbildningens inriktning. Till dessa kurser beräknades även kostnader för olika former av studiestöd, däribland särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa för ca 5 100 heltidsstuderande. Kursdeltagarna får således olika former av studiestöd och inte utbildningsbidrag. Önskemålen om utbildningsmöjligheter är stora. Det gäller inte bara för de kurser Carl-Johan Wilson tar upp utan också i fråga om t.ex. För att bl.a. under resten av budgetåret kunna upprätthålla möjligheten till arbetsmarknadsutbildning beslutade regeringen därför den 21 januari att anslå ytterligare 2 miljarder kronor. Medlen skall i första hand användas till utbildningsbidrag vid arbetsmarknadsutbildning, ungdomspraktik och starta eget. Länsarbetsnämnderna har själva att avgöra vilka utbildningsanordnare som anlitas, vilket innebär att arbetsmarknadsutbildning för vilken utbildningsbidrag lämnas även kan vara förlagd till folkhögskolor.
Värderade talman! Jag vill tacka arbetsmarknadsministern för hans svar. Man skulle naturligtvis önska, oavsett om man är arbetsmarknadsminister eller frågeställare, att man kunde svara på ett sådant sätt att alla utropar: Hurra, nu är allting löst! Men både arbetsmarknadsministern och jag inser väl att så tyvärr inte är fallet här. Problemet är det att många sådana här kurser på folkhögskolor blir avbrutna därför att elever, som med glädje söker till och även blir antagna till dessa kurser, inte får utbildningsbidrag. Jag vill fråga: Anser arbetsmarknadsministern att beskedet om de nya pengarna innebär att det borde finnas medel hos länsarbetsnämnderna till dessa kurser?